7 april 1988 Herr talman! När vi står inför att fatta beslut om kyrkans organisation på lokaloch stiftsplanet, tycker jag det finns anledning att också något se tillbaka för att få en bakgrund till det beslut som vi kommer att ta i dag. Det har länge funnits framställningar i kyrkomöte och riksdag om en strukturutredning inom svenska kyrkan. Utgångspunkterna låg då i mycket i resonemanget att jämföra svenska kyrkan med den kommunala verksamheten och den kommunala indelningen i fråga om att bilda bärkraftiga enheter och se till den ekonomiska strukturen mer än till det som är kyrkans huvuduppgift. 1982 års kyrkokommitté kom så med ett diskussionsbetänkande som innebar steg i den riktningen, att storleksrationalisera organisationen på det lokala planet. Detta diskussionsbetänkande möttes av en stark opinion men också av en stark viljeyttring om vad man egentligen ville göra på det lokala planet. Utredningen, kyrkomötet, statsrådet och regeringen har också tagit hänsyn till denna breda remissopinion. När det nu redovisas allmänna utgångspunkter i propositionen så är det alltså med stort stöd bakom sig som regeringen kan lägga fram förslaget och riksdagen kan ta beslut i dag. Jag vill nämna några av de utgångspunkter som framträder. Den första och viktigaste utgångspunkten är att församlingen skall vara den grundläggande enheten. I dag får vi ju en diskussion om kyrka-stat-förhållandet, den centrala frågeställningen, men det som slås fast i propositionen är att det är församlingarna som utgör grunden, det är i församlingarna som svenska kyrkan skall ha sin stora uppgift. Strukturfrågan och diskussionen om sammanläggning av församlingar och pastorat slutade alltså i ett uttalande att församlingen skall fortsätta så länge det finns förutsättningar för ett liv i församlingen. Det är församlingsborna själva som avgör hur länge den kan bestå. Det finns också uttalanden om att man lämpligen bör dela stora församlingar därför att de inte fungerar över en viss storlek. Det är också någonting som är på gång redan vid kommande årsskifte, och det är min förhoppning att detta kommer att följas av fler församlingsdelningar. Att främja gudstjänstliv, undervisning, diakoni och evangelisation är alltså huvuduppgiften för församlingen. Här finns det stora insatser att göra, och det finns ett stort lokalt engagemang att ta vara på. Jag ser med förhoppningen fram mot att så också kommer att ske och att både stiftsplanet och det centrala planet inom svenska kyrkan inriktas på att stödja församlingarna i deras viktiga uppgift. Den andra utgångspunkten är att man slår vakt om den dubbla ansvarslinjen — alltså den folkligt förankrade självstyrelsen och den prästerliga ämbetsförvaltningen —, att vi får in den här demokratiserade arbetsformen även på stiftsplanet. Den tredje utgångspunkten är att detta skall ske inom ramen för en ökad inomkyrklig frihet i de delar som rör kyrkans lära, böcker etc. Den fjärde utgångspunkten är att man tar till vara möjligheterna till decentralisering. Utifrån dessa utgångspunkter finns det alltså en stor allmän uppslutning, 82 både ute i landet och här i riksdagen. Det kommer att utgöra grunden för den öppna folkkyrka som vi i centerpartiet vill slå vakt om. Prot. 1987/88:95 Vidare har utskottet enhälligt ställt sig bakom propositionen på många — 7 april 1988 punkter. Vi har föreslagit några framställningar till regeringen och även föreslagit några förändringar när det gäller propositionen. Jag vill, herr talman, bara notera förändringarna i uppgiftsfördelningen mellan stiftsstyrelse och domkapitel. Det är bra med en sådan åtgärd, för annars hade vi kunnat få en diskussion som var olycklig för svenska kyrkan och för förhållandet mellan kyrkan och staten. Då hade man nämligen gått in på frågor som ligger inom området för prästerlig ämbetsförvaltning, stiftet, biskopens ansvar för prästerna och lärouppgiften i kyrkan. Jag vill notera de förändringar som vi har föreslagit när det gäller pastoratsregleringen vad avser möjligheten att korsa kommungräns. Den absoluta regel som fanns i detta sammanhang och regeln om att inget pastorat får omfatta mindre än 2 000 invånare, eller kyrkomedlemmar, har lättats upp. Jag tror att det är till fördel för det kommande arbetet i församlingar och pastorat och för det framtida arbetet med pastoratsregleringar. Beträffande föreslagna framställningar till regeringen vill jag notera frågorna om begravningskostnader för enskilda, lokala egendomsnämnder och reglerna för en församlings möjligheter att ta emot gåvor. Med tanke på det samförstånd som vi har uppnått i utskottet på dessa punkter hoppas jag att regeringen snarast kan åtgärda de beställningar som utskottet föreslagit att riksdagen skall göra. Om så sker, innebär det en fortsättning på den mycket breda enighet som har rått under utskottets arbete. Herr talman! Jag vill sedan något kommentera frågan om en organisationsförändring på stiftsplanet. Vi får ju nu en lagreglering av det arbete som hittills har bedrivits på frivillig basis i stiftstingen. Det är ingen ny fråga, utan frågan har under årens lopp varit föremål för många framställningar. Inte minst från kyrkans sida har man nämligen uttalat sig för en legalisering av stiftstingen. Vi delar uppfattningen att detta är en fördel. Statsrådet har också framfört samma uppfattning. Det är en fördel att verksamheten i fortsättningen kommer att bedrivas i lagreglerade, demokratiska former. I kyrka-stat-diskussionen kan också noteras att ett arbetsfält på frivillig basis inom svenska kyrkan i och med kommande beslut kommer att vara kyrkokommunalt reglerat. Vi i centerpartiet står bakom några av de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. Jag vill, herr talman, kort kommentera dessa. Först och främst har vi när det gäller begravningsväsendet sagt att myndighetsuppgifterna borde ligga kvar på församlingarna, enligt kyrkokommitténs ursprungliga förslag. Anledningen till ändringen från regeringens sida i skrivelsen till kyrkomötet var ju att man förutsåg att konflikter kunde uppstå i detta sammanhang. Men vi har märkt att det finns lika stor risk för konflikter åt andra hållet. De kyrkogårdar som vi talar om, alltså begravningsplatserna runt kyrkan, utgör en väldigt central plats i församlingslivet och därför bör myndighetsuppgifterna ligga på församlingarna. Det är vad vi har framfört i reservation nr 1. På ekonomisidan har vi kanske de största erinringarna. Den allmänna kyrkoavgiften är ju en solidarisk avgift från pastoratets sida till utjämningssystemet. Det har föreslagits av kyrkofonden att den allmänna kyrkoavgiften 83 skall räknas upp. Regeringen har sagt nej och i stället fastställt en högre särskild kyrkoavgift. Ja, avgiften är så hög att utskottet har fått gå in här. Vi i centerpartiet har bidragit till den enighet som nu råder i detta sammanhang. Vi har fått gå in och medverka till dispensregler för bestämmelserna när det gäller att ta ut en särskild kyrkoavgift. I vissa områden kan detta nämligen innebära en negativ avkastning för fastighetsförvaltningen. Vi menar att regeringen borde ge kyrkofonden i uppdrag att helt räkna om den särskilda kyrkoavgiften. Därvid skall beaktas vad vi har fört fram om en höjning av den allmänna kyrkoavgiften. Därigenom sänks ju den särskilda kyrkoavgiften på kapitalplaceringar. Det ger större rättvisa mellan de olika pastoraten. Vidare anser vi att det allmänna utjämningsbidraget till församlingarna bör vara kvar. Det är ytterligare en förändring i förhållande till utredningens förslag. Syftet är ju att bristen på medel i ekonomiskt avseende inte skall förhindra församlingarna att fullgöra de fyra huvuduppgifter som jag nämnde förut och som är de församlingsuppgifter som är grundläggande för svenska kyrkan. Sedan till frågan om tillsättningen av kyrkoherdetjänster. Vi delar uppfattningen att kyrkoherdevalen bör avskaffas. Redan på utredningsstadiet hade Karl Boo ett särskilt yttrande, där han diskuterade möjligheten att på något sätt ge församlingsborna rätt att uttala sig. Vi har funnit en form för detta som kan vara till hjälp och vägledning för tillsättningsnämnderna i pastoraten. Församlingsborna kan alltså få möjlighet att medverka. Vi har också slutit upp bakom kyrkomötets förslag beträffande tillsättningen av komministertjänster. Jag yrkar bifall till de reservationer som jag här har kommenterat och som centerpartiet står bakom. Låt mig slutligen, herr talman, kommentera kyrka-stat-frågan som vi också har tagit upp i detta sammanhang. Den organisation som vi i dag fastställer ger kyrkan stor frihet. Den ger också församlingarna möjligheter att arbeta med det som är församlingarnas huvuduppgift. Om svenska kyrkan skall vara en öppen folkkyrka och om den skall finnas över hela landet, menar vi att det också måste finnas en organisatorisk och ekonomisk ram. Vi anser att det är möjligt endast om det finns ett samband mellan kyrkan och staten. Ett sådant samband finns och det vill vi utveckla. Endast på detta sätt kan folkkyrkokaraktären och den religiösa verksamheten över hela vårt land garanteras. Dessutom får församlingarna de goda arbetsförutsättningar som var avsikten med dagens organisationsförslag. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall även till reservation nr 10.

Herr talman! Det är alltid intressant att diskutera stat-kyrka. Det är en fråga på gränsen mellan politik och teologi. Men just frågan om vad som menas med en folkkyrka har ju diskuterats länge och av många teologer. Centern säger nu i sin reservation att folkkyrkokaraktären skulle försvinna om staten inte längre hade ett samband med kyrkan. Jag skulle således vilja fråga Bengt Kindbom: Vad menar Bengt Kindbom med folkkyrka? Kan alltså en luthersk frikyrka, som är fri i förhållande till statsmakterna, inte längre bevara sin folkkyrkokaraktär? Jag tror att många, inte minst teologer, är intresserade av ett svar på dessa frågor.
Herr talman! Jag förstår att det är många som är intresserade av den här — 7 april 1988 frågan. Den är inte heller ny, utan diskussionen har förts under hela seklet — inte minst här i riksdagen i många år. Den kanske främste av folkkyrkoförespråkare, biskop Billing, har också utvecklat dessa tankegångar. Från centerns sida ställer vi oss bakom mycket av det som har funnits med i diskussionen sedan Einar Billings tid. Som vi vill se det finns det flera steg i en folkkyrka. Det finns i den gudstjänstfirande församlingen, i den nattvardsdeltagande församlingen, i barnoch ungdomsarbetet och ända ut till den yttre församlingsgränsen. Det är alltså en kyrka för hela folket, och det är garantin i ett samband mellan kyrka och stat. Den kyrkan finns i hela vårt land, i städer och på landsbygd, och den vänder sig till alla kategorier.
Herr talman! Det var inte riktigt svar på frågan. När tolv av svenska kyrkans biskopar förordar att svenska kyrkan på sikt skall bli fri från staten och samtidigt menar sig kunna bevara svenska kyrkans karaktär av folkkyrka, skulle de alltså ha fel. Det är vad Bengt Kindbom säger i sak. Detta är en mycket viktig fråga. Jag menar att svenska kyrkans biskopar och ärkebiskopen har rätt på den punkten, också med hänvisning till internationella förhållanden, dvs. att en folkkyrka självfallet kan bevara sin folkkyrkokaraktär även om den står fri i förhållande till staten.
Herr talman! Jag kan inte, efter Jan-Erik Wikströms inlägg tidigare här i kammaren, betrakta den skisserade modellen som fri från staten. Jan-Erik Wikström räknade upp allt det ansvar som staten skulle ta för den s.k. fria kyrkan. Jag vill tillägga att kyrkan inte är dess biskopar, utan kyrkan är samverkan mellan präster, biskopar och lekmän. Det är den dubbla ansvarslinjen som vi i centern slår vakt om. Det är min förhoppning att även kyrkan kommer att slå vakt om relationerna mellan kyrka och stat och att folkkyrkan kan utvecklas inom ramen för detta.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 30 har rubricerats ”om svenska kyrkans organisation m.m.”. Betänkandet har en obalans. Kyrkans organisation dominerar, medan principfrågan stat-kyrka endast ägnas några rader, som redan har påpekats av Jan-Erik Wikström. På sitt sätt är detta typiskt. Det pågår ständiga förändringar på det kyrkliga området, men utgångspunkten är att nuvarande statskyrkosystem skall fortbestå. Vi har ofta från vpk påpekat att dessa förändringar t.o.m. kan bidra till att befästa statskyrkosystemet. När det gäller de organisatoriska frågorna skall jag endast beröra en, nämligen den om egendomsnämnderna. När frågan var föremål för behandling för ungefär ett år sedan stoppades förslaget i riksdagen i avvaktan på den organisationsförändring i övrigt som nu behandlas. I en motion med 85 företrädare för samtliga partier begärdes vissa förändringar i det nu framlagda förslaget. Det är min förhoppning att det beslut som utskottet har enats om skall tillgodose de berättigade krav som bl.a. arrendatorerna framfört. Det kan finnas anledning att följa frågans utveckling. Låt mig så, herr talman, gå över till det som väl ryms under ”m.m.” i betänkandets rubrik, dvs. stat-kyrka-frågan. Som jag redan sagt verkar utgångspunkten vara bevarande av nuvarande statskyrkosystem, detta trots att allt fler börjar ifrågasätta systemet. Arbetarrörelsen har av tradition gjort det, men nu finns också starka strömningar även inom kyrkan för avskaffande av statskyrkan. Utgångspunkterna kan förvisso vara olika. Där finns både den principiella demokratiska ståndpunkten och krafter vilka vill hålla undan demokratiseringstendenser från kyrkan. Likväl är det dock ett faktum att statskyrkosystemet alltmer börjar ifrågasättas. För den som genom åren mött oviljan i konstitutionsutskott och riksdag att ändra förhållandet mellan staten och kyrkan ter sig centerns motion och reservation som en överloppsgärning. Möjligen är det så att centern inte nöjer sig med de allmänna undanflykter som har presenterats tidigare. Man vill tydligen ha en klarare viljeyttring för ett bevarande av statskyrkan. Diskussionerna inom de olika partierna är nog så intressanta, och de kan leda till positionsförändringar framöver. En fråga som bör få större plats i debatten om kyrkans ställning är invandringen till vårt land och den därmed ökande mångfalden när det gäller religionsuppfattningar. Det gör det än mer otidsenligt att en kyrka har särställning i det svenska samhället. Statskyrkans avskaffande ligger i linje med strävandena efter verklig religionsfrihet. Som vi ofta påpekat från vpk har utredningar gjorts om kyrkans skiljande från staten. Det finns alltså underlag för att företa en förändring. I vpk — reservationen nr 12 begärs att regeringen framlägger förslag i frågan. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation nr 12.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som riksdagen nu har att ta ställning till kommer, som sagts av talare tidigare, att innebära stora organisatoriska förändringar för svenska kyrkan på stiftsoch lokalplanen. Regeringens proposition har föregåtts av ett mycket omfattande utredningsoch remissarbete i flera steg, vilket har möjliggjort för mycket breda grupper inom kyrkan att påverka det slutliga beslutet. Det är naturligtvis en fördel för oss här i riksdagen att veta detta då vi nu tar ställning. Vi har därför i de flesta avseenden ett mycket omfattande stöd från kyrkligt håll. I det stora hela är utskottet enigt. I ett mindre antal fall föreligger reservationer från något parti. Det är bara på en enda punkt som två partier har kunnat enas om en gemensam reservation. Det kan alltså slås fast att utskottsbetänkandet präglas av en förhållandevis bred samstämmighet, vilket bör vara till fördel i det kommande omdaningsarbetet i kyrkan. På stiftsplanet kommer nu kyrkan att få en folkligt förankrad, demokratiskt uppbyggd organisation, med stiftsfullmäktige och stiftsstyrelse som viktiga organ. För egendomsförvaltningen kommer en särskild egendoms nämnd att inrättas. För i huvudsak lärofrågor och tillsynen över präster — Prot. 1987/88:95 kommer ett nedbantat domkapatiel att finnas kvar. 7 april 1988 Över huvud taget får stiften en starkare ställning. Genom reformen kommer kyrkan att få ett ökat inflytande på sina egna angelägenheter. En del beslut som hittills har fattats av regeringen eller annat statligt organ överflyttas nu till den nya stiftsorganisationen. Det kan väl också därför hävdas att den i samhället över huvud taget pågående decentraliseringen i viss utsträckning också får genomslag på det kyrkliga området. Till de områden som den nya stiftsstyrelsen kommer att få ha ett ansvar för hör fördelningen av prästtjänster i stiftet. I detta avseende har utskottet försökt att göra en rimlig avvägning mellan olika behov, t.ex. tätortsoch glesbygdsbehov. Därför har utskottet pekat på de sedan 1957 gällande principerna som en viss vägledning i fördelningen av tjänster mellan pastoraten. Det skall dock inte tolkas så att stiftsstyrelserna därigenom är uppbundna. Givetvis äger stiftsstyrelserna den bästa överblicken över behoven vad gäller tjänsterna i stiftet. Det ligger helt i linje med propositionens och utskottsbetänkandets anda att kyrkans organ får en ökad frihet i detta avseende. Vad utskottet velat stryka under är att stiftsstyrelserna bör vara lyhörda för behoven inom olika typer av pastorat. Som jag tidigare nämnde kommer vid sidan av den nya stiftsstyrelsen ett nedbantat domkapitel att finnas kvar, på grund av behovet av att tillgodose såväl kravet på ökad demokrati och ökat lekmannaengagemang som den för en evangelisk-luthersk kyrka typiska inriktningen på en prästerlig ämbetsförvaltning. Det är naturligt att det uppstår diskussion om gränsdragningen mellan dessa båda organ. Utskottet har valt att i jämförelse med propositionens förslag något ändra denna gränsdragning. Därmed tror vi att vi har tillgodosett ett mycket uttalat kyrkligt krav. Även på det lokala planet sker nu viktiga förändringar. Utan att man ger avkall på församlingarnas självständighet skapas bättre möjligheter till samverkan inom och mellan pastoraten. Pastoraten övertar från församlingarna det yttersta ansvaret för begravningsväsendet, för byggnaderna och för personalen, och därigenom underlättas den ekonomiska situationen för de mindre bärkraftiga församlingarna. Centerpartiet har reserverat sig på denna punkt och vill inte låta pastoraten överta ansvaret för begravningsväsendet. Centern har inte stöd från kyrkomötet och Pastoratsförbundet för denna linje. Jag har mycket svårt att se några vinster med centerns yrkande i det här fallet, utöver kanske mer emotionellt betingade sådana. Tvärtom tror jag att en ökad samverkan är bra för församlingarna. Därför yrkar jag avslag på reservation 1. Herr talman! Jag yrkar också avslag på samtliga övriga reservationer. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk med att närmare gå in på alla dessa utan nöjer mig med att beröra några av dem. I reservation 2 föreslår moderaterna att kyrkomötet skall få utse majoriteten av kyrkofondens styrelse. Från rent kyrklig utgångspunkt skulle det naturligtvis vara värdefullt, men eftersom vi faktiskt har ett statskyrkosystem där kyrkofondens inkomster till större delen består av skattemedel, är det väl inte rimligt att utan vidare göra en ändring utan särskilda överläggningar mellan kyrka och stat. Jag vill därför yrka avslag på denna reservation. 87 Vad gäller de tre reservationerna i stat-kyrka-frågan kan jag konstatera att den borgerliga splittring som man möter på många andra håll även gäller här. Vi har ju från denna talarstol alldeles nyss kunnat höra att folkpartiet snabbt vill skilja kyrkan från staten. Centern vill, som jag uppfattat det, närmast stärka banden mellan kyrkan och staten, medan moderaterna uppenbarligen ännu inte har tagit någon definitiv ställning. Jag yrkar alltså avslag på folkpartiets, centerns och vpk:s reservationer. Jag menar att ett bättre underlag måste finnas innan ställning kan tas i den aktuella frågan om en eventuell skilsmässa. Jag tror faktiskt att Jan-Erik Wikström något förbiser de stora ekonomiska problem som faktiskt skulle uppkomma vid en skilsmässa. I och för sig kan vi ha olika uppfattning om detta, men de ekonomiska effekterna måste naturligtvis mycket grundligt utredas. Centern går så långt att man vill ha en folkomröstning. Det förvånar mig att man vill tillgripa en så drastisk åtgärd. I vårt land har vi ju bara haft fyra folkomröstningar. Jag misstänker att det är ett sätt för centerpartiet att försöka profilera sig. Jag tror inte att det försöket kommer att lyckas. Herr talman! När vi i morgon kommer att ta ställning till det här förslaget gör vi det i vetskap om att ett femårigt utredningsoch förberedelsearbete nu är till ända. En kommitté under ledning av Sören Ekström och flera av kammarens ledamöter har gjort ett mycket gott arbete, som har fullföljts på ett bra sätt av departementet. När nu detta arbete ligger bakom oss är det min förhoppning att beslutet när det genomförs i praktiken skall vara till gagn för svenska kyrkan. Därför vill jag, herr talman, på talmannens namnsdag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Kyrkomötet har ju redan 1983 begärt att få ändrad sammansättning av kyrkofondens styrelse. Detta skall självfallet ses mot bakgrund av den stora betydelse som kyrkofonden har för kyrkans verksamhet. Det samråd som Torgny Larsson nu efterlyste mellan kyrkan och staten hade mycket väl redan kunnat komma till stånd.
Herr talman! Det är med stort intresse som man väntar på vilka argument socialdemokratins företrädare skall ha när man diskuterar den principiellt så viktiga stat—kyrka-frågan. Förväntningarna är särskilt stora när en i kyrkoärenden så väl förfaren person som Torgny Larsson skall uttala sig. Torgny Larsson har två argument. För det första vill han inte ta kammarens tid i anspråk och vill därför inte föra fram några argument. Låt mig säga: Så ansträngd är inte kammarens tid att Torgny Larsson inte kan ge några motiv. Det andra argumentet är att det råder en borgerlig splittring. Vad skall man då säga om svensk socialdemokrati, med dess partiprogram? Torgny Larsson säger att jag har förordat skilsmässa. Vi har motionerat om att samtal skall inledas mellan staten och svenska kyrkan. Men så räddhågad är svensk socialdemokrati att man inte ens är beredd att inleda samtal med svenska kyrkan i dessa viktiga frågor. Det är en ynkedom att höra en socialdemokrat — en företrädare för ett parti med en bestämd ståndpunkti = Prot. 1987/88:95 en av de viktigaste frågor som vi har att ta ställning till — behandla denna — 7 april 1988
Herr talman! Torgny Larsson säger att det bara är på en punkt som man har kunnat enas om reservation. Jag noterar att på den punkten följer vi som har reserverat oss — från två partier — kyrkomötets ställningstagande. Sedan hoppas jag att Torgny Larsson står fast vid vad vi har sagt om prästtjänsternas fördelning — och att detta inte var en markering av ett annat ställningstagande. Jag skall nu, herr talman, gå över till reservationerna. Torgny Larsson tog upp vad vi har sagt om ansvaret för begravningsväsendet. Som framgår av 3 § i nya församlingslagen enligt vårt förslag fattas beslut om begravningsväsende i församlingen, medan den tunga biten i övrigt — när det gäller begravningsplatserna, personal osv. — ligger på pastoratet. Fungerar detta? frågar kanske någon. Ja, visst fungerar det. Jag kommer själv från en församling som ingår i en partiell samfällighet, där vi har precis det här förhållandet. Det är församlingen som är beslutande när det gäller myndighetsuppgifterna. I frågor om gravplatsernas upplåtande, indelning osv. är ju risken att pastoraten, när de vill vara effektiva, säger till församlingarna att nu sopar vi bort gravvårdarna där gravrätten har löpt ut. Det kan skapa oerhört stora konflikter. Jag noterar att Torgny Larsson helt gick förbi de ekonomiska reservationerna. Utskottet har ju redan fått ta ett steg tillbaka i förhållande till regeringens förslag när det gäller den särskilda kyrkoavgiften. Det hade varit angeläget att få diskutera en rättvisare fördelning av den ekonomiska belastningen på pastoraten. Men det vill Torgny Larsson inte diskutera. Jag hänvisar ånyo till våra reservationer. Det är ju inte fråga om att stärka sambandet mellan kyrka och stat utöver det sätt på vilket vi stärker det med det kommande beslutet, nämligen att vi legaliserar stiftstingen. Vi ökar alltså lagregleringen. Jag tycker att det är bra, och det har jag sagt. Vi följer också upp kyrkfolkets och allmänhetens inställning. En undersökning från 1987 visar att det, med undantag av vpk, inte finns majoritet i något av riksdagspartierna för ett skiljande. Man vill bibehålla sambandet som det är — eller är tveksam till att göra en förändring. Vi har från centerns sida en bred förankring för vårt förslag. Men skulle riksdagsmajoriteten ändå köra över denna breda folkliga förankring, tycker jag att det inte alls är omotiverat att vi går ut i en folkomröstning.
Herr talman! Torgny Larsson säger att det behövs bättre underlag innan man tar ställning i stat-kyrka-frågan. Vad är det då som fattas i det underlag som finns? Jag vill erinra om den nu ganska gamla utredning som Alva Myrdal gjorde. Det är en grund när det gäller att konkretisera hur en övergång skall ske. Jag noterar, när jag hör Torgny Larssons inlägg, att man förr vanligen har 89 avvisat motionerna med att hänvisa till fortsatta samtal, uttalanden från kyrkomötet osv., men nu skall tydligen förhalningen motiveras med behov av bättre underlag. Frågan är: Vill man eller vill man inte förändra relationerna stat-kyrka? Det är nog kärnfrågan i debatten.
Herr talman! Jag har med ett visst intresse noterat att särskilt Jan-Erik Wikström, men även Nils Berndtson, enbart tar upp det som gäller ”m.m.” i betänkandet. Huvudärendet i detta betänkande är ju svenska kyrkans organisation på stiftsoch lokalplan. Dessutom har man hakat på några motioner om kyrka-stat-frågan. Jag noterar alltså att Jan-Erik Wikström enbart talar om detta, och det har han naturligtvis rätt att göra. Jag har ingen anledning att ta tillbaka någonting av vad jag har sagt i den här frågan. Men jag skulle i och för sig kunna tillägga det som vi har sagt tidigare från socialdemokratiskt håll och som vår partikongress har ställt sig bakom, nämligen att vi anser att det är önskvärt att det är från kyrkan själv som initiativ tas i den här frågan. Det är alltså det som man bör avvakta. Jag tycker ändå att det är ganska rimligt att man går den vägen. Den typ av argumentation som Jan-Erik Wikström använde — om ynkedom, räddhåga osv. — tycker jag faktiskt inte om. Den här saken är alldeles för allvarlig för att man skall tillgripa den typen av argumentation. När det gäller fördelning av prästtjänsterna vill jag säga till Bengt Kindbom, att vad jag försökte göra var ett förtydligande av det korta utskottsbetänkandet i det avseendet. Det innebär självfallet inte att jag springer ifrån någonting som jag varit med om att skriva under. I fråga om begravningsväsendet tror jag ändå inte att problemen är så svåra — att trätorna är så stora mellan församlingarna. Detta betänkande kännetecknas av ett försök till ökad samverkan. Såvitt jag har kunnat finna råder en förhållandevis bred enighet i kyrkan om att pastoraten skall ta ansvar för begravningsväsendet, samtidigt som det mycket tydligt betonas i propositionen, och därmed även i betänkandet, att man skall lyssna på opinionen ute i församlingarna.
Herr talman! Vi väckte i januari en ganska omfattande, principiellt hållen motion om kyrka-stat. I det utskott som Torgny Larsson tillhör väljer man att behandla denna motion i anslutning till en proposition som från folkpartiets sida fått fullständig uppslutning. Det är klart att jag kunde nöja mig med att stå och tala om det som vi är överens om. Men normalt diskuterar vi här i riksdagen frågor där vi inte har samma uppfattning. Jo, jag tar den här frågan mycket allvarligt. Men jag tycker att det är anmärkningsvärt när Torgny Larsson som enda argument skojar med den borgerliga splittringen — som om det inte finns olika åsikter både mellan partierna och inom partierna, och även i Torgny Larssons eget parti. Nu kom det ändå till sist ett argument, nämligen att kyrkan själv bör ta initiativ. Om staten och svenska kyrkan skall samtala om denna gemensamma angelägenhet, så har alltså inte socialdemokratin ens mod att inbjuda till samtalen, utan man säger: Vi kanske kan säga ja om ärkebiskopen och kyrkan själv inbjuder till dessa samtal. Jag skulle vilja säga att om man skall — Prot. 1987/88:95 vara trolös mot det socialdemokratiska partiprogrammet, så kan jag tänka — 7 april 1988 mig ett stort antal punkter där jag skulle välkomna trolösheten — men inte på
Herr talman! Jag återkommer till frågan om begravningsväsendet. Det verkar som om två saker diskuteras samtidigt. När det gäller frågan om ansvaret för begravningsverksamheten, för personalen osv. har vi heller ingenting emot att den tunga ekonomiska biten går över till pastoraten, så som har skett i vissa samfälligheter. Det var utgångspunkten för 1982 års kyrkokommittés förslag. Jag noterar att när man från regeringens sida ändrade detta, var det på grund av att man menade att det kunde uppstå konflikter. Vi har menat att dessa konflikter också kan uppstå därför att kyrkogårdarna, de begravningsplatser som finns invid församlingskyrkan, är så centrala i församlingen att församlingen borde ha en möjlighet att påverka det hela. Visserligen skrivs det i propositionen att man skall visa stor lyhördhet för den enskilda församlingens önskemål. Men det är inte möjligt att exempelvis delegera myndighetsutövningen, upplåtelse av gravrätten, till församlingskyrkorådet. Det slås direkt fast i propositionen, så det föreligger ett absolut hinder. Det tycker vi är fel. Herr talman! Eftersom jag inte gjorde det i mitt huvudanförande vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i de delar där vi inte har reservationer. Jag vill understryka att huvudfrågan ju är, som också Torgny Larsson sade, den nya organisation som fr.o.m. den 1 januari 1989 församlingar och pastorat skall verka inom. Vi får också en ny stiftsorganisation, som jag hoppas blir till gagn för församlingarnas verksamhet.
Herr talman! Torgny Larsson talade om att ”haka på” stat-kyrka-frågan. Det är just vad utskottet gör. Jag har, som Torgny Larsson mycket väl vet, vid utskottsbehandlingen ifrågasatt det rimliga i strukturen på det här betänkandet, där principfrågan får rymmas under bokstäverna ”m.m.” Jag har ifrågasatt om man inte bort göra ett särskilt betänkande om den principiella frågan om stat-kyrka. Det som har hakats på, som Torgny Larsson talar om, är det principiellt viktiga. Jan-Erik Wikström och jag har försökt lyfta fram den principfrågan i debatten här i dag, och det tycker jag, Torgny Larsson, knappast vi borde klandras för.

Jag vet att Nils Berndtson har velat att vi skulle vänta med att ta upp kyrka-stat-frågan och ta upp den i ett särskilt betänkande. Men om det inte hade varit valår hade vi väl skjutit på den här frågan till hösten — i normala fall brukar det ju vara så: alla vet ju att konstitutionsutskottet har mycket annat att göra. För min del uppfattade jag det som ett mycket tydligt uttalat centerkrav att ha med den. Det var enligt min mening därför som den kJ här frågan kom med. Sedan vill jag till Jan-Erik Wikström säga att jag faktiskt tror att socialdemokrater är bättre på att avgöra hur det socialdemokratiska partiprogrammet skall tolkas — jag tror inte att liberaler är bäst på det, lika litet som jag tror att socialdemokrater är bra på att tolka det folkpartistiska partiprogrammet.

Herr talman! När 1982 års kyrkokommitté tillsattes var avsikten att genom strukturella förändringar skapa bättre förutsättningar för kyrkans arbete och att få till stånd en samordnad och förstärkt stiftsorganisation. Stiftsreformen sågs som tredje steget i ett inomkyrkligt reformarbete. Jag har haft förmånen att delta i kommitténs arbete och senare i kyrkomötets behandling av de förslag som nu ligger på riksdagens bord. För oss som är kyrkligt aktiva är dagens beslut viktigt, angeläget och efterlängtat även om förändringarna på sina håll blir omfattande. Den funktionella uppdelningen av församlingens och pastoratens ansvar kommer — rimligen — att underlätta kyrkans arbete, främst genom att lägga de ekonomisk/administrativa frågorna på pastoratsnivå. Möjligheterna att successivt utveckla och utbygga samfällighetsbildningarna, som starkt underlättas av föreliggande proposition, ser vi i kyrkan också som något positivt. I denna del, herr talman, tillgodoser propositionen och betänkandet önskemål och synpunkter framförda i och till 1982 års kyrkokommitté. När det gäller den angelägna reformen på stiftsplanet finns en betydande skillnad mellan den uppfattning kyrkan uttalade genom kyrkomötet och den som framförs i propositionen. Främst gäller detta kompetensuppdelningen mellan domkapitel och stiftsstyrelser. Kyrkomötet har önskat behålla mer av domkapitlens gamla uppgifter, främst dem som är knutna till prästämbetet, än regeringen föreslår i propositionen. Sakligt sett gäller det tjänstgöringsföreskrifter för präster, utfärdande av tjänstgöringsbetyg för präster, disciplinansvar för präster samt förordnande av pastorsadjunkter. Principiellt sett gäller det om det kyrkokommunala organ vi nu tillskapar på stiftsnivå — stiftsstyrelsen — förutom att det har sina givna uppgifter av formell, ekonomisk, administrativ, organisatorisk natur också skall besluta om ämbetet. Med mycket stort eftertryck, herr talman, instämmer jag i dessa stycken i den uppfattning konstitutionsutskottet nu enhälligt framfört. Frågan om kyrkofonden, dess kompetens och styrelse är en komplex och svår fråga att hantera, eftersom kyrkofonden ligger i gränslandet mellan kyrkan och staten, mellan samfundet svenska kyrkan och det svenska samhället. Huvuddelen av de medel som kyrkofonden förfogar över har genererats av kyrkans egen verksamhet eller härör från kyrkans egen uttaxering. Pengarna skall användas av kyrkan, i kyrkans verksamhet. Kyrkomötet 1987, som behandlade förslaget här i salen, framhöll — jag citerar ur organisationsutskottets yttrande: ”Utskottet anser vidare att det är rimligt att kyrkomötet får utse majoriteten av ledamöterna.” Jag noterar att konstitutionsutskottet inte delar kyrkomötets mening. På den punkten finns det emellertid en reservation fogad till betänkandet, nr 2 av Anders Björck m.fl. Till denna reservation yrkar jag bifall. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga: Inom kyrkan drivs för närvaran — Prot. 1987/88:95 de inte kyrka-stat-frågan. Kyrkans uppfattning har varit att den omfattande — 7 april 1988 inomkyrkliga reformeringen skulle slutföras innan frågan ånyo aktualiserades.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

Herr talman! Jag skulle bara vilja anföra några synpunkter ur religionsfrihetsaspekt i samband med behandlingen av det här betänkandet. Jag har under åtskilliga år tillhört den grupp som försvarat och trott på ett bevarat samband mellan stat och kyrka. Jag har tyckt att det varit tilltalande och intressant att se hur förhållandevis få medborgare begärt sitt utträde ur svenska kyrkan trots att de av och till lockats till det av pressen. Pressen har ju exempelvis tillhandahållit blanketter eller formulär som det bara varit att skriva sitt namn på för att erhålla flera hundralappar i reducerad skatt. Det har nästan verkat som om folket ville ha kvar sambandet. Nu aktualiseras emellertid en fundamental aspekt på religionsfriheten, som tydligen sätts ur spel under nuvarande förhållanden. Bl. a. det har gjort att jag själv omvärderat min uppfattning och nu anser att vi måste arbeta för en fri svensk kyrka. Det kan inte vara rim och reson att politiska partier blandar sig i trosfrågor. Politiska partier får enligt min uppfattning — och jag kan inte tänka mig annat än att det är samtliga partiers uppfattning — inte på några villkor lägga sig i om en kyrka eller ett samfund vill ha vuxendop eller barndop. Politiska partier har absolut inte med att göra vilken nattvardssyn kyrkor har, etc. Jag hörde för en tid sedan en intressant intervju som Ma Oftedal gjorde med Jan Guillou i Radio Stockholm. Jan Guillou underströk med emfas hur orimligt det är att politiska partier, kvinnoförbund, etc. blandar sig i svenska kyrkans ämbetssyn. Guillou sade: Om svenska kyrkan så vill ha präster randiga som zebror har svenska kyrkan rätt till det. Det skall ingen politisk grupp lägga sig i, tyckte han. Jag håller helt och hållet med honom, även om jag inte skulle uttrycka mig precis som han gjorde. Herr talman! Biskopen i Göteborg, Bertil Gärtner, har sin ämbetssyn. Titt som tätt tas denna upp till behandling av statsråd, politiker och diverse myndigheter, och så läxas Gärtner upp. Jag tycker att detta är helt orimligt. Bertil Gärtner hävdar att han har sin ämbetssyn utifrån sin Bibelsyn, sin tro. Det är svenska kyrkans sak att ta itu med Bertil Gärtner eller att låta bli att ta itu med Bertil Gärtner. Det är alltså svenska kyrkan som skall bestämma om hans ämbetssyn är acceptabel inom svenska kyrkan eller ej. Detta kan icke tillkomma politiska partiers företrädare. Och vi skulle ju aldrig få för oss att blanda oss i om Frälsningsarmén, Pingströrelsen eller Missionsförbundet har kvinnliga officerare eller enbart manliga eller enbart kvinnliga pastorer. När relationerna mellan staten och kyrkan leder till att vi som politiker börjar blanda oss i trosuppfattningar, då är det i religionsfrihetens namn dags att bryta relationerna till staten. 93 Herr talman! Det finns givetvis flera argument att lyfta fram för att ändra relationerna mellan stat och kyrka, men jag skall nöja mig med det här anförda och ber att få yrka bifall till motion K624.
Herr talman! Bara ett par korta anmärkningar med anledning av det senaste inlägget. Alf Svensson åberopade dop och nattvard som skäl för att han har tagit den ställning han har gjort och tillade att det är fel att politiker och partier lägger sig i och beslutar om sådana saker. Jag vill då påpeka att enligt de regler som vi antog för svenska kyrkan och kyrkomötet 1982 skall inte politiker och partier lägga sig i detta. Det är inomkyrkliga frågor för kyrkomötet. Vad beträffar biskop Gärtner noterar jag att han inte delar den syn som är svenska kyrkans. Svenska kyrkan har en annan inställning i frågan om kvinnliga präster än den som biskop Gärtner har. Det är klart att i en fri kyrka finns det då ingen möjlighet att hävda en samlad kyrkosyn. Det är också en av de svagheter som vidlåder skiljandetanken.
Herr talman! Jag blir naturligtvis litet förvånad över att Alf Svensson tog upp frågan om biskopen i Göteborg under det här ärendet, men okay. Eftersom jag har varit engagerad i den frågan vill jag mycket, mycket bestämt säga till Alf Svensson, att vi som kritiserar biskopen i Göteborg förmenar inte honom att ha sin tro och sin övertygelse. Men vi har ännu så länge ett statskyrkosystem, som man kan ha olika uppfattningar om, och det har visat sig att kyrkan inte förmår att själv hantera frågan om prästvigning av kvinnor i Göteborgs stift. En fråga, som jag tycker är mycket viktig, är då denna: Skall en enda person, i det här fallet biskopen, kunna hindra kvinnor från att bli präster i ett område där det bor över en miljon människor? Är detta rimligt och i enlighet med gällande lag?
Herr talman! Jag tycker att det är litet bekymmersamt att ni inte fattade eller inte ville förstå att det var en princip som jag talade om. Det var egentligen inte biskopen i Göteborg i sig eller hur många kvinnor som bor där eller om det skall prästvigas kvinnor eller inte, utan just detta att utifrån den partipolitiska plattformen skall vi icke lägga oss i trosfrågor, därför att det står i strid mot religionsfriheten. Jag sade inte, vilket Bengt Kindbom tydligen uppfattade det som, att det var utifrån någon dopoch nattvardssyn som jag gjorde mitt ställningstagande beträffande relationerna mellan staten och svenska kyrkan, utan jag sade att ingen skulle väl få för sig att från riksdagens talarstol göra gällande att en kyrka skall ha den eller den dopsynen. Då skall man heller inte från riksdagens talarstol ha att lägga sig i en kyrkas ämbetssyn. Det är alltså en parallellism som jag här lyfte fram. Nu förstår jag, eftersom vi har en statskyrka, att Torgny Larsson och Bengt Kindbom känner behov av att lägga sig i de här frågorna, även om jag tycker att det borde gå att låta bli. Då är det ett argument för mig att säga att då får vi — Prot. 1987/88:95 upphöra med att ha den statskyrka vi har. Jag tycker att då har systemet — 7 april 1988 uppenbart börjat inkräkta på religionsfriheten, och det tycker jag inte att man skall ställa upp på och backa upp. Om sedan svenska kyrkan kommer att klara av att lösa den här alldeles uppenbart sönderslitande konflikten, det får man se. Det är i varje fall inte någonting som partipolitiker skall lägga sig i och försöka förbättra eller ens försämra.

Herr talman! Det finns anledning att beklaga att riksdagen i dag inte kan ta ställning till den viktigaste av alla grundlagsfrågor för svenskt vidkommande, nämligen fyraåriga mandatperioder och skilda valdagar för riksoch kommunalval. Här har ett antal utredningar — jag vet, herr talman, faktiskt inte hur många — under senare år arbetat men icke lyckats uppnå enighet. Bland de borgerliga partierna har det rått enighet om att mandatperioderna bör förlängas till fyra år men — och det är ett viktigt men — att detta kopplas till att valdagarna för riksoch kommunalvalen skiljs åt. Socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna har velat behålla en gemensam valdag för riksoch kommunalval. Jag delar helt uppfattningen, herr talman, att man måste efterströva en bred enighet i grundlagsfrågor, och just därför har frågan inte fallit framåt. Under den tid det fanns borgerlig majoritet i riksdagen utnyttjades icke detta från borgerligt håll till att pressa fram ett första beslut i en grundlagsrevision, och socialdemokraterna har heller inte utnyttjat möjligheten att förändra mandatperioderna och den gemensamma valdagen. Därför kan man, herr talman, säga att det i dag förefaller avlägsnare än någonsin att få till stånd en bred politisk enighet om att låta de kommunala valen bli fristående. Min personliga uppfattning är att den här frågan inte kommer att falla framåt förrän på andra sidan sekelskiftet. Det innebär naturligtvis inte att inte frågan fortlöpande bör bli föremål för debatt och försök till enighet och handling. Från moderata samlingspartiets sida finns det inget motstånd mot nya överläggningar på området, men att bara träffas för att konstatera att olika uppfattningar föreligger är, herr talman, inte särskilt meningsfullt. Det är därför bara att konstatera att frågan I om skilda valdagar och förlängda mandatperioder förmodligen inte är aktuell på ett bra tag. Det är att beklaga, men vi tvingas se sanningen i ögonen. I det föreliggande KU-betänkandet behandlas därutöver ett stort antal 9 andra frågor med grundlagsanknytning som ingalunda är ointressanta. De flesta av dem kan knappast betraktas som nya, men i och för sig har deras aktualitet på intet sätt minskat. Jag tänker t.ex. på frågan om att säkerställa den negativa föreningsrätten, dvs. rätten att stå utanför organisation. Här finns motionskrav som går ut på att garantera detta. Jag hänvisar till den argumentation som finns i reservation 1, som jag ber att få yrka bifall till. Låt mig också säga några ord om en fråga där utskottet inte kommer med ett förslag, nämligen förstärkt personval. Här har under senare år två kommittéer arbetat med förslag och lagt fram sådana, som emellertid har fått ett svalt mottagande. Utskottet tvingas därför konstatera att det för närvarande inte är meningsfullt med ytterligare utredningar i frågan. Det är, herr talman, ett ställningstagande som nog dess värre är korrekt. Det är emellertid synd att vi inte har lyckats nå enighet och intresse för ett ökat personvalsmoment i Sverige. Förklaringen till detta är förmodligen att de förslag som har lagts fram från olika kommittéers sida har varit så urvattnade att de i praktiken inte har inneburit några avgörande förändringar jämfört med nuvarande system. Just därför har de inte blivit föremål för någon debatt och inte förmått att väcka någon större entusiasm. Skall man göra reformer på det här området, åtminstone om man skall få en diskussion, tror jag att man måste ta till mera drastiska förslag, ett majoritetsvalssystem av anglosaxisk, låt mig säga engelsk, modell eller t.ex. personval enligt finsk modell. Det är möjligt, herr talman, att man då skulle få frågan mera intressant och att den skulle falla framåt, men i dag verkar detta knappast särskilt realistiskt. Utskottet behandlar också en fråga med anknytning till det vi nyss diskuterade, nämligen de kyrkliga valen. I folkstyrelsekommittén fanns en bred enighet om att den nuvarande ordningen med kyrkliga val samma år vi valt till kommun, landsting och riksdag, men en månad senare, inte är någon särskilt lyckosam ordning. Det är bara att beklaga att vi inte kunnat enas om det förslag som socialdemokrater och moderater stödde i slutskedet i folkstyrelsekommittén. Det innebar att man skulle förlägga de kyrkliga valen året före de andra valen. Från kyrkligt håll har förts fram tanken på att skapa en speciell kyrkans valdag. Dit skulle på sikt val till kyrkofullmäktige, stiftssamfälligheter och kyrkomöte förläggas om man så önskade. Vi skulle ha kunnat börja med en särskild valdag för kyrkofullmäktigevalen året före de allmänna valen till landsting, kommuner och riksdag, och sedan i framtiden förlägga valen i de båda andra nivåerna till samma dag. Det är beklagligt, herr talman, att endast moderata samlingspartiet har velat följa upp folkstyrelsekommitténs majoritetsförslag. Det är beklagligt att frågan om en kyrkans valdag inte har kunnat föras framåt. Jag ber att få yrka bifall till reservation 9. Frågan om förstärkt lagprövningsrätt och införandet av en författningsdomstol behandlas också i betänkandet. I dag är utrymmet för lagprövning mycket snävt, så snävt att institutet — trots att det sedan den 1 januari 1980 faktiskt är grundlagsfäst — inte haft någon betydelse att tala om. Det finns anledning att se över bestämmelserna på detta område. Man kan överväga att ta bort uppenbarhetsrekvisitet som finns i nuvarande lagstiftning. På det — Prot. 1987/88:95 sättet kunde man öka möjligheterna för lagprövning. 7 april 1988 Införandet av en författningsdomstol har hittills inte mötts med någon större entusiasm i Sverige. Jag är övertygad om att en omsvängning är på väg och att detta kommer att bli en flitigt diskuterad fråga under 1990-talet. Det behövs i vårt land ett opolitiskt juridiskt organ som ytterst kan garantera att grundlagens bestämmelser — inte minst frioch rättighetskapitlet — respekteras. Jag tycker det förekommit händelser under senare år som klart visat behovet av detta. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 12 och 13. Slutligen, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 15 och 16 som rör utlandssvenskarnas rösträtt och frågan om rösträtt i Schweiz och Västtyskland. Det finns anledning att i grundlagen säkerställa att utlandssvenskar har rösträtt och anledning att ta initiativ till att de många svenskar som bor i Schweiz och Västtyskland i praktiken kan utnyttja sin rösträtt.

Herr talman! Jag skall koncentrera mig till att kommentera de frågor i betänkandet som på kort sikt skulle kunna vitalisera partierna i Sverige och det partipolitiska livet. I undersökning efter undersökning de senaste åren visas att förtroendet för oss politiker minskar. Det är viktigt att vi tar sådana undersökingsresultat på allvar. Hela vår representativa demokrati bygger ju på att människorna med förtroende kan utse sina representanter i riksdag, landsting och kommun. Men undersökningarna ger inte särskilt tydliga besked om vad medborgarna är missnöjda med. Det ökade misstroendet är svåridentifierat, och forskarna ger oss få svar. Vi får också många andra signaler. Vi har ett mycket högt valdeltagande, och hittills har nya partier haft svårt att få säte, åtminstone i Sveriges riksdag. Är det alla partier och politiker man är missnöjd med? Vad betyder den oerhört närgångna granskningen och öppenheten i medierna på den över tiden förändrade synen på politiker? Om detta vet vi ganska litet. Misstron mot oss politiker kan smitta av sig till en misstro mot vårt demokratiska system. Vi har som politiker fått ett förtroende att representera medborgarna, och då skall vi också svara upp mot det. Samtidigt skall vi naturligtvis akta oss för att misstolka en sund och kritiskt granskande inställning från de styrda mot överheten och dem som har makten. Förnyelse och utveckling kommer inte från välkammade och kuvade medborgare som inte vågar säga ifrån. Ett samhälle utan debatt och ifrågasättande blir ett stagnerande samhälle. Demokratin bygger på representativitet och kontroll av makt. Jag är alldeles övertygad om att det måste bli mer av raka rör mellan väljarna och de valda representanterna. Vi politiker måste tvingas att ta ett större personligt ansvar för våra beslut inför våra väljare. Vi skallinte utgöra en del av en kollektiv massa. Systemet är i dag sådant att vi i första hand uppfattar våra partimedlemmar som våra uppdragsgivare. Det är de som har det avgörande inflytandet om vi skall bli omnominerade eller inte. 7 Hos socialdemokraterna är det ännu mer begränsat till några få aktiva, eftersom de ju i regel inte ens har provval. Folkstyrelsekommittén hade föreslagit att dagens möjligheter att stryka namn på en valsedel skulle ersättas med möjlighet att ta ett namn längre ned och sätta överst. Utredningen trodde sig därmed främja ett större inslag av personval i valsystemet. Denna metod skulle dock inte på något avgörande sätt ändra dagens situation, och det är bra att det förslaget nu inte heller förs fram. Avståndet mellan väljare och valda är för stort i Sverige. Väljarna måste få mycket större möjlighet att inom ramen för ett starkt partiväsende även ha ett inflytande över vilka personer de vill låta sig representeras av. Folkpartiet har i en reservation föreslagit att det nu är dags att ta fram ett rejält förslag om ett betydligt större inslag av personval inom valsystemet. Det skulle vitalisera det svenska politiska livet, och därför yrkar jag bifall till reservation 7. Herr talman! Vi har av mycket tunga skäl en ganska hög spärr i Sverige för små partier att ta sig in i riksdagen. Men det får inte leda till att vi på olika sätt diskriminerar partier som visat en viss livskraft från att informera om sin politik i syfte att vinna så stort förtroende att de har möjlighet att kliva över spärren och ta sig in i riksdagen. Vi tycker att det är ett mycket viktigt minoritetsskydd att även små partier har möjlighet att en gång i en valrörelse kunna informera alla väljare om sitt alternativ. Därför vill vi att regeringen skall få i uppdrag att komma med förslag att de partier som i dag erhåller gratis valsedlar också skall kunna få medel för att bekosta ett hushållsutskick. Det är bra att utskottet föreslår att småpartierna gratis skall få ytteroch innerkuvert och viss annan service ifrån staten. Men det räcker ju inte, och det har heller ingenting att göra med möjligheterna att genom information värva nya väljare. Därför yrkar jag bifall till reservation 14. Därutöver vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 10, 15, 16 och 17.
Herr talman! Det är mångahanda ting som behandlas i detta tunna betänkande. Många viktiga frågor behandlas ganska summariskt. Den tyngsta biten av utskottsbetänkandet, tillåter jag mig att säga, är reservation nr 2 av centerpartiets representanter i utskottet. Varför det? Jo, därför att vi inte vill falla in i den allmänna pessimismen, som t.ex. Anders Björck har gett uttryck åt här, om att vi inte kan komma vidare när det gäller viktiga författningsproblem i vårt land. Vi menar att man bör ta tag i dessa frågor igen. Det tråkiga är att man är så uppgiven. Det gäller naturligtvis också socialdemokraterna, som tycks sträcka vapen här i alla möjliga frågor. Huvudkravet från centerpartiet i detta betänkande är att en lång rad viktiga författningsfrågor som man inte har lyckats lösa på ett tillfredsställande sätt skall tas upp till förnyad prövning. Man har visserligen utrett en hel del av dessa frågor flera gånger utan att man har lyckats finna någon lösning. Det säger emellertid i och för sig inte att det skulle vara omöjligt att hitta lösningar. Det är i alla fall angeläget att eftersträva det. Folkpartiets och moderata samlingspartiets representanter är litet inkonsekventa här. Samtidigt som de avstyrker utredningskravet när det gäller en lång rad viktiga frågor, så tar de i vissa speciella frågor upp krav på fortsatt utredning. För folkpartiets del gäller dett.ex. frågan om personval. Man sägert.o.m. att regeringen bör ta fram en metod som innehåller ett betydligt större inslag av personval i valsystemet. Jag förstår inte riktigt varför regeringen skall ha denna uppgift. Det har ju visat sig vara en tillräckligt svår fråga för att motivera att parlamentariker får syssla med den. Från moderat sida vill man t.ex. utreda frågan om författningsdomstol och förstärkt lagprövningsrätt. I detta betänkande finns det en lång rad krav som är framställda inte bara reservationsvis, utan också i en lång rad motioner, som mycket väl borde granskas ånyo i en utredning. Vi har också de gamla frågorna, som redan har berörts något — fyraårig mandatperiod och skilda valdagar. Vi har arbetat och slitit med dessa frågor så mycket. Är det någon mening med att ta itu med det igen? Det senaste utredningsarbetet ledde till att socialdemokraterna blev ganska övertygade om att man skall utsträcka mandatperioden till fyra år. I nästa etapp kanske vi får socialdemokraterna att gå med på skilda valdagar också. Då skulle vi få en förnuftig ordning på detta område. Det ingår således i de utredningskrav vi ställer. Folkomröstningsinstitutet bör ses över, och det framhåller vi i vår reservation. Vi gjorde ingen ordentlig prövning av den frågan i folkstyrelsekommittén. År efter år har vi från centerns sida krävt att man skall göra en utvärdering av de folkomröstningar som skett. På grundval av de erfarenheterna skall vi överväga en förändring av folkomröstningsinstitutet så att det bättre kan fylla de funktioner som det är avsett att fylla. Med den allt öppnare debatten vi har i samhället kommer det nog i framtiden att i fråga efter fråga bli angeläget med folkomröstningar. Vi har hört minst en — visserligen mycket kort — diskussion om kyrka-statfrågan. För min del är jag helt övertygad om att om de övriga partierna här i riksdagen verkligen vill genomdriva en skilsmässa mellan kyrka och stat, är det en fråga av en sådan angelägenhetsgrad att hela svenska folket bör få vara med och säga sin mening. I så fall bör vi ha ett folkomröstningsinstitut som det är möjligt att hantera. Vi kan ju fortfarande se efterverkningarna av den, i sig konstiga, folkomröstning vi hade om kärnkraften. Att de efterverkningarna har blivit så svåra beror i mycket stor utsträckning på att folkomröstningsinstitutet är ofullkomligt. Som en tredje punkt i vår reservation har vi tagit upp behovet av klarare grundlagsregler. Det är också en fråga som vi har kommit tillbaka till några gånger och som inte heller behandlades i folkstyrelsekommittén. Det har visat sig vid olika tillfällen i riksdagen under de senaste åren att vi har tvistat väldeliga om olika lagförslags förenlighet med bestämmelserna i grundlagen. Det har gällt lagförslag som har spänt över skilda områden. Det finns då de som menar att detta skall lösas genom att man inrättar en författningsdomstol, dvs. man skall tillsätta några jurister som skall bestämma huruvida lagförslagen är i överensstämmelse med grundlagen. Viicenterpartiet tycker att det är mycket bättre att vi ser till att grundlagen får ett sådant utseende att den är möjlig att använda och att den inte behöver ge upphov till meningsskiljaktigheter. Jag förstår inte motståndet mot en översyn som skulle syfta till detta. Jag tycker att det skulle ligga i alla partiers intresse att vi kan vara ense om innebörden av grundlagsreglerna. Vi ska ju strida om politiska sakfrågor, där vi har olika uppfattningar. Vi skall emellertid inte behöva strida om huruvida ett lagförslag är förenligt med gällande grundlag eller ej. Vi kan mycket väl klara av att reda ut dessa frågor om vi sätter oss ned. I denna reservation tar vi också upp frågan om personval. Birgit Friggebo var särskilt inne på det. Jag tycker att det är en viktig fråga. Det är dock riktigt att vi har misslyckats ett par gånger när det gäller denna fråga. Vi bör emellertid driva den vidare. Politiker blir utsatta för så många anklagelser. Om vi vill medverka till att vi blir litet mer kända hos våra väljare än vi är i dag och till att vi skall bli mer attraktiva i den allmänna debatten på olika områden, är ett ökat inslag av personval en metod att åstadkomma detta. Jag tyckte för min del att det förslag som personvalsoch valkretsutredningen en gång i tiden lade fram var bra. Det förslaget fick emellertid inte någon allmän uppslutning. Det blev inget av det. Det senaste förslaget var ett försök att ta nya tag. Det tyckte jag inte var lika tilltalande. Det finns många varianter runt om i världen som vi kan ha anledning att studera ytterligare. Det viktiga är att vi skulle kunna bli ense om att det är en fråga som bör drivas vidare. Ifrån centerns sida har vi drivit en lång rad frågor, där vi inte har fått någon resonans ifrån andra partier. Vi fortsätter med det ändå. I vår reservation nämns frågan om riksdagsupplösning och extraval. Här har vi alla partier mot oss, måste jag erkänna. I våra motioner och reservationer har vi genom åren framhållit hur märkligt det är att några stycken som råkar sitta i en regering skall kunna skicka hem den folkvalda riksdagen. Det är över huvud taget ett mycket märkligt inslag i vår författning. Det är ett brott mot den folksuveränitet som tar sig uttryck i den valda riksdagen. Nu vill man gå vidare på den vägen och göra det ännu lättare att genomföra hastiga riksdagsupplösningar och hastiga nyval. Det är betänkligt ur principiell synpunkt. Enligt min mening skall medborgarna inte överraskas i en speciell fråga och snabbt drivas till valurnorna. Vi skall ha chans till en lugn och saklig diskussion i politiska frågor. Denna fråga om reglerna för riksdagsupplösning, nyval och extraval tycker jag att vi kunde se på ytterligare. I en sådan utredning som vi förordar, skulle man också gott kunna plocka in en lång rad av de frågor som finns med i andra reservationer och i motionen. Vi får inte slå oss till ro när det gäller grundlagen. Vi måste ständigt vara på alerten här så att det inte växer mossa på vår författning. Sedan finns det några frågor där det egentligen inte behövs någon utredning, utan man kan fatta beslut på en gång. Från centerns sida har vi länge påpekat det orimliga i att man genom en ändring i vallagen kan frånta svenska medborgare rösträtt. Vi har krävt att den möjligheten skall tas bort. Alla svenska medborgares rösträtt skall vara garanterad direkt i grundlagen. Det gäller de s.k. utlandssvenskarnas rösträtt. Centerpartiet har fått uppslutning kring det kravet från folkpartiet och moderaterna, och det finns ett direkt lagförslag som vi menar bör genomföras. Vi har också i år motionerat om att man skall göra nya ansträngningar när det gäller svenskars röstning i Västtyskland och Schweiz i syfte att få den konstiga ordning som där nu råder upphävd, nämligen att man i dessa stater förbjuder svenska medborgare att därifrån utöva sin rösträtt. Herr talman! Det var en hastig resumé över vad jag tycker i några frågor och även ytterligare förklaringar till våra ståndpunkter utöver vad som ges i de av oss biträdda reservationer som finns fogade till betänkandet. Jag vill således yrka bifall till reservationerna nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15 och 16.

Herr talman! De frågor som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande 32 bygger i stort sett på folkstyrelsekommitténs betänkande. Vissa av frågorna är bekanta från åtskilliga debatter i kammaren. Det gäller bl.a. de borgerliga kraven på den s.k. negativa föreningsrätten, samtidigt som det i hög grad gäller den i flera omgångar utredda frågan om mandatperiodens längd och den gemensamma valdagen. I fråga om valsystemet är partiernas positioner ganska klara. Från vpk har vi hävdat att nuvarande system med gemensam valdag och treåriga mandatperioder är att föredra. Den linjen hävdade vi i folkstyrelsekommittén, medan socialdemokraterna ville förlänga mandatperioden och behålla den gemensamma valdagen och de borgerliga ville ha skilda valdagar och fyraåriga mandatperioder. Utskottet beklagar att kommittén inte kunde enas om en lösning av frågan. Jag kan inte delta i detta beklagande, om därmed menas att man borde enats kring något av de ändringsförslag som diskuterades i kommittén. Nu kommer nuvarande valsystem att gälla en avsevärd tid framöver. Utskottsmajoritetens ståndpunkt är den enda rimliga, att det inte är meningsfullt med förnyad sakbehandling eller en ny kommitté. Låt mig också notera som positivt att regeringens proposition inte tog upp folkstyrelsekommitténs majoritetsförslag om personval. Det förslaget hade så allvarliga brister att det inte bort föras fram. En inte obekant fråga är 4-procentssprärren vid riksdagsval. Förutom att spärren är odemokratisk — ett parti kan samla omkring 220 000 röster utan att få ett enda riksdagsmandat — har den också kringgåtts på ett anmärkningsvärt sätt genom överenskommelsen vid förra valet mellan centerpartiet och kds. Logiken borde bjuda att åtminstone centerpartiet frångick sin stelbenta hållning till spärrfrågan. En effekt av spärrsystemet är för övrigt att några få röster kan avgöra om ett parti får 0 eller 14 mandat, beroende på vilken sida av spärren man hamnar på. Partier som inte är beredda att helt avskaffa spärren — som enligt min mening är det allra bästa — borde åtminstone medverka till någon form av avtrappning för att undvika denna tröskeleffekt. Frågan om utlandssvenskarnas rösträtt skymtar åter. Den rätten är generös, men från borgerligt håll vill man grundlagsfästa den. I stället borde en tidsgräns finnas. Än viktigare är att invandrarna som arbetar. bor. betalar skatt och lever under våra lagar erhåller rösträtt i riksdagsval. Den frågan behandlas inte i detta sammanhang men bör ändå uppmärksammas för balans i debatten. Propositionens förslag om förhandsanmälan av partier går utskottet emot. Det är bra. Vpk hade motionerat om avslag i enlighet med den tveksamhet som anfördes i folkstyrelsekommittén. Nu visade det sig att tveksamheten delades av flera och därför fick förslaget falla. Låt mig ta upp ytterligare ett par frågor i betänkandet. I enlighet med folkstyrelsekommitténs förslag innehöll propositionen också förslag om ändring vid fördelningen av utjämningsmandat inom partierna, så att vid utdelning av det första utjämningsmandatet i en valkrets röstetalet inte skall delas med 1,4. Detta ger mindre valkretsar en bättre chans än för närvarande och det måste anses som riktigt. Utöver reservation nr 5 om 4-procentsspärren står jag också tillsammans med folkpartiet och centern bakom reservation nr 14 samt nr 17 tillsammans med folkpartiet. Beträffande reservation nr 14 vill jag säga att ett bifall till den skulle vara betydelsefullt. Den går ut på att de partier som erhållit gratis valsedlar enligt gällande bestämmelser också skulle få sina kostnader för ett hushållsutskick täckta genom statliga medel. Socialdemokraterna och moderaterna vill se detta som direkt kopplat till partistödet. Jag tycker att det lika gärna kan ses som samhällsservice till väljarna och det bör gå att finna formerna för den föreslagna åtgärden. Reservation nr 17 handlar om valprövningsnämndens sammansättning. Reservanterna anser att det för den demokratiska insynen är viktigt att alla riksdagspartier är företrädda i nämnden. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna nr 5, 14 och 17.

Herr talman! Vi behandlar i dag det andra betänkande som bygger på propositionen om grundlagsfrågor och ytterst också på folkstyrelsekommitténs betänkande. Riksdagens första ställningstagande kom före jul, då man fattade ett stort historiskt beslut om öppna utskottsutfrågningar för inhämtande av sakupplysningar. Dessa praktiseras nu som mest, och det är väl för tidigt att i dag utvärdera denna reform. Man kan redan nu säga att allmänheten därigenom har fått en ökad insyn i riksdagens arbete. I samband därmed har viktiga frågor lyfts fram både på nyhetsplats och i kommentarer. Vi hoppas att utredningsarbetet senare i en tredje etapp skall ge frukt i form av förslag från utskottet om riksdagens arbetsformer. En rad motioner har hänskjutits till vår arbetsgrupp. Vi kommer att arbeta fram förslag som skall ta sikte på att stärka riksdagens ställning i den politiska processen. Jag tror att vi kan åstadkomma åtskilligt. Det kan gälla budgetprocessen, men även andra frågor. Det förslag som vi i dag behandlar har redan kommenterats av många talare före mig, och därför skall jag försöka undvika upprepningar. Utskottet tillstyrker propositionen, utom i förslaget om krav på förhandsanmälan till allmänna val. I övrigt följer vi i majoriteten propositionen till alla delar. Vi är också tillmötesgående mot en motionär. Jag hoppas att han Prot. 1987/88:95 uppskattar det — jag ser honom inte just nu. Det gäller Alf Svensson, som = 7april 1988 delvis har fått stöd för sitt krav på en mer likvärdig behandling av de politiska partierna när det gäller valservice. Om ni läser betänkandet så hittar ni de ändringar som vi föreslår i vallagen. De går bl.a. ut på gratis tillhandahållande av inneroch ytterkuvert för valsedelsförsändelser, kopior av röstlängder och viss annan service, som för närvarande erbjuds endast riksdagspartierna. Jag vill yrka avslag på samtliga reservationer och kommer att behandla några av frågorna i betänkandet. Vi finner det lika litet motiverat som tidigare att i dag grundlagsreglera den s.k. negativa föreningsfriheten. Folkstyrelsekommittén misslyckades — det togs upp av Bertil Fiskesjö - med att bli enig om en förlängning av mandatperioden, kombinerat med ett förslag om hur riksdagsoch kommunalvalen skulle anordnas. En del ville skilja valen åt, och andra ville ha kvar den gemensamma valdagen. Att ha kvar den treåriga mandatperioden och den gemensamma valdagen ytterligare några år kan jag inte se som någon alltför stor olycka. Vi har ändå lyckats ganska väl med treårig mandatperiod och gemensam valdag. Forskarna har exempelvis visat att de kommunala valrörelserna ingalunda har kommit i skymundan genom den gemensamma valdagen. Massmedieutvecklingen mot lokalradio och större bevakning av de lokala händelserna har inneburit att det blivit ett större intresse kring dessa frågor. Medborgarna känner nu bättre till de politiska partiernas program, och partierna går ut med program i större utsträckning än tidigare. Det system som vi har är alltså inte enbart negativt. Jag tror därför att det numera är viktigt att koncentrera sig på andra frågor än de frågor där vi tidigare har grävt ner oss i skyttegravar. Nu gäller det att arbeta för en förnyelse av det parlamentariska systemet på andra områden. Där tycker jag att det vi börjat med, utskottsutfrågningarna, och det vi talar om när det gäller att komma ett steg vidare i fråga om riksdagens arbetsformer och att förnya riksdagsarbetet och ge riksdagen en mer central ställning är viktiga frågor som vi skall satsa på. Däremot tycker jag inte att det är motiverat, Bertil Fiskesjö, att så snart efter folkstyrelsekommittén, som vi suttit i, starta en ny utredning. Kanske har jag den hädiska tanken att nästa gång en grundlagskommitté tillsätts, då skall det också vara en ny besättning politiker som kanske kan representera mer av nytänkande på det här området än vi som under så många år har varit med i sådana här utredningar. Det kanske inte gör någonting om det blir litet väntan innan en ny utredning tillsätts. Jag vill så något kommentera reservationerna beträffande valsättet. Det är en punkt som jag vill lyfta fram och tycker är viktigare än mycket av det som förts fram om personval, dvs. att personerna skall lyftas fram. Vad jag vill peka på beträffande valsättet är att vi skall se till att få handlingskraft i den svenska demokratin. Det är vad som begärs från medborgarnas sida, att deras problem kan lösas. Därför anser jag att det är riktigt att ha den 4-procentsspärr vi har, som motverkar en partisplittring i parlamentet. Jag tycker att det är viktigt att spärren är bevarad. Jag tycker också det är viktigt att den inte kan kringgås. Därför är det bra att det nu i propositionen står att 103 riksproportionaliteten inte bör rubbas genom konstlade partibildningar eller andra valtaktiska manövrer. Det tror jag inte heller kommer att hända på ett tag — bränt barn skyr ju elden. Jag tror alltså inte att vi får någon upprepning av samarbetet mellan kds och centern för att kringgå 4-procentsspärren. Jag tycker det är viktigt att vi på nytt har beslutat om att behålla 4-procentsspärren — där polemiserar jag mot Nils Berndtson. Det är angeläget att inte få alltför stor partisplittring i parlamentet. Jag tycker det är viktigt att förbättra möjligheterna till extra val — där polemiserar jag mot Bertil Fiskesjö. Just nu diskuterar man väldigt — med anledning av miljöpartiet och de egendomliga tankar som miljöpartisterna har om att de inte skall behöva bestämma sig för vilken statsminister de skall stödja — att den svenska demokratin efter valet skulle kunna komma in i ett läge som är mycket besvärligt. För att komma ur ett sådant dödläge skall det även finnas en sådan möjlighet som ett extra val innebär. Då är det viktigt att ett sådant val kan anordnas relativt snabbt, såsom sker i så många andra länder. Jag vill också gärna ta upp frågan om en författningsdomstol, som har väckts av moderaterna, och även det krav som ställs från deras sida om en vidsträckt lagprövning av domstolarna, dvs. att man skall stryka uppenbarhetsrekvisitet vid lagprövningen i domstol. Domstolarna skall alltså kunna ändra på lagar utifrån enklare kriterier än för närvarande. Jag anser att det är en farlig utveckling. Riksdagen är den instans som är bäst ägnad att pröva om en viss föreskrift är grundlagsenlig, och konstruktionen med en författningsdomstol tycker jag är främmande för vårt författningsskick. Jag vill här — vi har ju diskuterat den frågan förut — visa respekt för Bertil Fiskesjös huvudtanke, att vi i riksdagen måste verka för god kvalitet på lagstiftningsprodukterna. Det är ett riktigt krav, och jag har inte alls något emot att man, för att uppnå det resultatet, skall kräva av regeringen att den, enligt de regler som gäller, skall skicka förslag till lagrådet och få dem granskade osv. Men min slutsats är ändå den att det system som vi nu har mycket väl möjliggör att vi inte behöver ha författningsdomstolar, dvs. att vi inte behöver närma oss den amerikanska utvecklingen, där man utan tvivel fått en politisering av domstolsväsendet. Man har visserligen inte författningsdomstolar där, men en domstolsprövning som innebär att domstolarna har en viktig uppgift i det politiska livet, och en sådan uppgift tycker jag inte att vi skall ge domstolarna i Sverige. Vi behandlar i betänkandet också andra frågor: utlandssvenskarnas rösträtt, svenska medborgares röstning i Schweiz och Förbundsrepubliken Tyskland.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

Herr talman! Om det är så, Olle Svensson, att villkoret enbart är att det skall vara en ny besättning för att det skall bli en ny grundlagberedning i de frågor som vi har angett, då accepterar jag omedelbart det villkoret — det är lätt. Men jag tror inte det beror så mycket på oss som har suttit i utredningarna att vi inte har lyckats nå enighet om en rad punkter som det enligt min mening hade varit viktigt att nå enighet om, utan jag tror att dettar — Prot. 1987/88:95 litet tid innan vissa frågor har mognat så att det kan bli ett positivt beslut. Jag — 7 april 1988 har också en känsla av att det är en hel del omständigheter som har ändrats redan, sedan vi slutade vårt arbete i folkstyrelsekommittén, vilket gör att vi skulle kunna ha behov av att ta upp en hel del grundlagsfrågor till ytterligare prövning. I detta betänkande finns ju, som jag påpekade tidigare, inte bara från centerpartiet utan även från andra partier, en lång rad förslag, vilka man kräver skall prövas på ett eller annat sätt för att de skall leda till resultat. Olle Svensson talar ofta om handlingskraftig demokrati. Detta är naturligtvis ett krav som vi alla kan ansluta oss till. Vi vill givetvis att demokratin skall vara handlingskraftig, framför allt därför att demokratin i sig därigenom kan upprätthållas. Jag är dock litet osäker på vad Olle Svensson här avser. Det är inte så många år sedan som Olle Svensson hade funderingar på att ändra valsystemet på ett sådant sätt att ett stort parti skulle bli kraftigt överrepresenterat. Är det sådana tankegångar som fortfarande lever kvar, tar jag avstånd. Vi får naturligtvis acceptera den riksdag som svenska folket väljer. Det ligger i demokratins natur och är en självklarhet. Detta innebär att den riksdag som har blivit vald naturligtvis har ansvaret för att arbetet kan bedrivas på ett framgångsrikt och fruktbart sätt. Det innebär inte att man därför skulle behöva vidta särskilda åtgärder av något slag om t.ex. ett nytt parti skulle råka kom in i riksdagen. Att sådant kan hända tillhör också demokratin.
Herr talman! Jag kan dela Olle Svenssons uppfattning att det inte är någon stor olycka att behålla den gemensamma valdagen. Jag vill sträcka mig ännu längre och säga att detta nog också har fördelar. Vad som ofta har hamnat i bakgrunden i debatten är vikten av att vid ett och samma tillfälle utkräva ansvar för hela politiken. Detta anser jag vara särskilt viktigt med tanke på regerings och riksdags inverkan på kommunernas villkor. Olle Svensson tar vidare upp frågan om 4-procentsspärrens vara eller icke vara och återkommer till detta med partisplittringen. Jag tror inte att valsystemet är det enda som avgör huruvida nya partier uppstår. Mot detta med minskad partisplittring måste man ju ställa frågan om varje rösts lika värde, och det är detta som 4-procentsspärren sätter ur spel. Antag att ett par partier arbetar sig upp till en nivå som ligger bra nära 4 96 men inte når ända fram. Då skulle vi kunna ha uppemot en halv miljon väljare som blir orepresenterade. Kan detta vara bra ur demokratisk synpunkt? Är det bra, Olle Svensson, att ett fåtal röster avgör huruvida ett parti skall få 0 eller 14 mandat? I den debatt som fördes inom folkstyrelsekommittén förekom ju förslag om någon sorts trappstegsmodell som åtminstone skulle kunna komma till rätta med åtminstone den effekten och ta bort denna, låt mig säga, stupstock vid just 4 26. Men det finns tydligen inget intresse för förändringar —- inte ens efter den av också Olle Svensson mycket kritiserade överenskommelsen mellan centern och kds, som ändå innebar att man kringgick spärren. Kan man inte se detta som ett ytterligare tecken på att 4-procentsspärren har överlevt sig själv?
Herr talman! Ja, jag uttalade mig här för ett system med: starkare regeringar. Vi minns ju hur nazismen sprang fram i Weimarrepublikens Tyskland på grund av en långtgående partisplittring. Jag tror att det vore djupt olyckligt om vi skulle slopa den enda garanti vi nu har mot en sådan partisplittring som 4-procentsspärren utgör. Jag menar att de partier som kan samla en tillräcklig styrka bakom sig skall få möjligheter att verka i riksdagen. Men det är ingalunda felaktigt att låta proportionaliteten gälla ovanför en viss gräns. Efter den utredning som nu har förevarit har vi på nytt kommit fram till att denna gräns bör vara 4 96. Där är vi i kommittén överens förutom vpk. Därmed har också Bertil Fiskesjö erkänt att det föreligger en risk med en långtgående partisplittring. Med detta måste han också mena att riksdagens effektivitet och möjligheter att tillgodose medborgarnas önskemål minskar om man får en alltför långtgående partisplittring. Till sist: Jag är också för en gemensam valdag, Nils Berndtson. Jag avser då en gemensam valdag i kombination med en treårig mandatperiod. Jag vill visserligen gärna ha en fyraårig mandatperiod, men jag kan godta en treårig period tillsammans med en gemensam valdag. Detta kan vi leva med, även om jag helst skulle ha velat ha en reform därvidlag.
Herr talman! Visst har jag vid ett stort antal debatter i denna kammare varit en av de ivrigaste försvararna av 4-procentsgränsen, Olle Svensson. Jag tycker att det är rimligt att man har en gräns i botten av detta slag — detta har mani de allra flesta länder som har ett proportionellt valsystem. Vi vet ju hur det kan se ut i länder där man inte har någon sådan nedre gräns, där man får en lång rad partier som har enbart ett eller ett par mandat i kammaren. Detta tjänar naturligtvis inget syfte, eftersom dessa partier inte kan göra någon ordentlig insats i det parlamentariska arbetet såsom det numera har utvecklats. Att jag tog upp denna fråga i stort beror på att Olle Svensson ånyo talade om handlingskraftig demokrati. Med detta brukar han alltid avse starka regeringar. Han brukar då även framföra tankar om ytterligare sätt att stärka de starka regeringarna. Jag var intresserad av att få veta om Olle Svensson och andra socialdemokrater fortfarande funderar på att lansera ett annat valsystem än det vi har för närvarande. Jag uppskattar att Olle Svensson tidigare sade att han anser att det är bra att jag ofta tar upp frågorna om lagstiftningens förenlighet med grundlagen och liknande frågor. Jag inkasserar detta. Jag tror att vi i långa stycken här är överens. Det har emellertid visat sig att det på en lång rad områden och i ett stort antal frågor — mellan de politiska partierna i denna kammare men också i den allmänna konstitutionella debatten — har uppstått kvalificerade tvister om tolkningen av vissa delar av grundlagen. Mitt enkla förslag är därför att vi skulle sätta oss ned och gå igenom de partier som har varit föremål för diskussioner, så att problemen blir utredda på ett sätt som vi alla kunde acceptera.
Herr talman! Det finns ju en spärr redan i det delningstal på 1,4 som tillämpas. Detta borde vara tillräckligt. Men varför, Olle Svensson, måste spärren ligga vid just 4 96, när vi ser att det därmed blir så många väljare som kan bli orepresenterade? Jag tror mig veta att när författningen en gång diskuterades, var det socialdemokratiska budet 3 20. Men i det kompromissande som förekom höjdes till slut gränsen till 4 96. Jag tycker att detta är ett mycket högt tal, som leder till att ett parti kan samla betydligt över 200 000 väljare men ändå inte bli representerat. Den andra frågeställningen, som Olle Svensson i och för sig inte närmare berörde, gäller tröskeleffekten. Är inte tiden snart mogen för att man åtminstone skall sätta sig ned och försöka hyfsa till den tröskel som innebär att några få röster kan avgöra om ett parti får 0 eller 14 mandat? Om ni åtminstone vore beredda att ta den diskussionen, skulle jag notera det som ett framsteg.
Herr talman! En enda kommentar till det senaste anförandet av Nils Berndtson. När det gäller demokratins spelregler menar jag att vi måste söka en gemensam nämnare. Det är en bred enighet om 4-procentsspärren, och därför har vi valt den. Vi har alltså fått största möjliga enighet kring det talet, och därför står vi fast vid just det.

Herr talman! Jag har en rad motioner som behandlas i detta betänkande, och jag måste givetvis begränsa mig och inte ta upp dessa motioner i detalj. Någon har kanske trott att jag skall ägna mitt anförande åt 4-procentsspärren, men det har jag inte tänkt göra. Vi har under den gångna veckan kunnat ta del av uppmaningar från ett politiskt parti som kandiderar till Sveriges riksdag om att under vissa betingelser bryta mot de lagar som i demokratisk ordning har fattats av riksdagen. Detta är utan tvivel en mycket farlig väg, som i sin förlängning kan leda till rättsstatens upplösning. Risken är att respekten för demokratin urholkas, om partier som kandiderar till att deltaga i det lagstiftande arbetet samtidigt signalerar att man är beredd att i handling bryta de lagar som stiftas utifrån vår grundlag. Den utveckling som vi i Sverige nu är inne i kräver helt andra signaler än de som gavs i veckan. Nu skulle det tvärtom behövas en bred samling för en ökad respekt för lagen, för sunda normer och värderingar på alla områden i samhället. Det är ju den allt svagare respekten för moral, normer och lagar som har lett till en glidande utveckling med en mängd uppmärksammade affärer, till en alltmer omfattande vapensmuggling, där t.o.m. vår egen regerings roll fortfarande är ifrågasatt. Respekten för lagstiftningen måste stärkas, inte undergrävas. Herr talman! Nu finns det ett flertal exempel där lagregler faktiskt fått en sådan utformning att enskilda drabbats på ett sätt som knappast varit i överenstämmelse med lagstiftarens syfte. I ett rättssamhälle borde det därför finnas lagtillämpningsspärrar inbyggda, som ger klara signaler i dessa fall. Det ökande antalet nya lagar gör lagstiftningen svåröverskådlig för såväl lagstiftare och tjänstemän som allmänhet. Lagbestämmelser kan motverka eller samverka med varandra på ett sätt som lagstiftaren inte kunde förutse. Detta kan leda till absurda konsekvenser för enskilda personer och företag. Det skulle behövas någon form av återkoppling mellan de verkställande tjänstemännen på fältet och de politiker som deltar i lagstiftningen. På arbetsmiljölagstiftningens område finns en bestämmelse som gör det möjligt för skyddsombud att direkt stoppa en miljöfarlig verksamhet. En likartad lagstiftning kunde införas för alla tjänstemän i den offentliga verksamheten. En tänkbar ”generalklausul” för sunt förnuft inom den offentliga förvaltningen kunde ha ungefär detta innehåll: Om en tjänsteman i sin tjänsteutövning upptäcker konsekvenser av en lag, stadga, förordning etc. som uppenbarligen inte kan vara åsyftade av lagstiftaren eller den som utfärdat bestämmelsen, så skall tjänstemannen inte få fatta det tilltänkta beslutet utan att ha frågat sin närmaste chef. Det gäller alltså inte vad tjänstemannen själv anser vara förnuftigt oberoende av lagen, utan tjänstemannen måste jämföra tillämpningen med lagstiftarens tanke om lagens önskvärda effekter. Tjänstemannen kan alltså behöva gå till propositioner och andra förarbeten till lagen. Den fråga tjänstemannen ställer sin närmaste chef om icke förutsedda konsekvenser av en lag skall antecknas i myndighetens diarium och blir alltså offentlig handling. När detta är gjort, kan chefen beordra den underlydande att trots betänkligheterna fatta beslutet. Eller också anser även chefen att tillämpningen av lagen får icke avsedda konsekvenser. Han eller hon frågar då i sin tur närmast högre chef. På så sätt hamnar frågan slutligen i en politiskt tillsatt nämnd eller styrelse. Politikerna har då fått vetskap om lagens konsekvenser och kan verka för en ändring av lagen eller bestämmelsen. En lag som uppmuntrar tjänstemän att upptäcka ”Pomperipossaeffekter” i lagtillämpningen kan dessutom medverka till en mer kreativ anda hos myndigheterna. Det finns på arbetsmarknaden något som kallas tolkningsföreträde vad avser slutna avtal. Det borde på samma sätt på den offentliga sidan gå att införa något liknande, så att den enskilde inte drabbas av konsekvenser som uppenbart står i strid med eller avviker från lagstiftarens syfte med en lag. Vi har här i dag att ta ställning till en kds-motion med detta förslag. Vi föreslår en lag som ger offentliga tjänstemän rätt att vägra att fatta beslut, då konsekvenserna av en lagtillämpning uppenbart strider mot lagstiftarens intentioner. Herr talman! Vi kristdemokrater är övertygade om att en verklig samhällsgemenskap inte kan skapas utan demokrati och att en verklig demokrati bara kan byggas upp när den leds utifrån målet om en samhällsgemenskap. Demokrati handlar inte bara om majoritetsstyrelse utan om något vida mer. Jag tror att det finns en risk för att alla de regler, lagar, spärrar, subsidier etc., varmed svensk partistruktur hålls uppe, skapar ointresse för demokra tin, för folkstyret. Varför är det svårt att attrahera unga människor till — Prot. 1987/88:95 politiskt arbete? Varför vill inte fler unga människor engagera sig och i 7 april 1988 demokratiska fora påverka sin egen och sina medmänniskors framtid? Svaren kan säkert vara många. Ett svar kan vara att man upplever möjligheten att påverka i demokratiskt fungerande och uppbyggda partier alldeles för små. Det är för tungrott. Det finns för många spärrar och hinder på vägen. Demokratin är till sin grundläggande karaktär en process. Det statiska samhället kommer förr eller senare att lämna demokratin. Demokratin är det ständiga sökandet efter en grundläggande överensstämmelse om dess innehåll och dess uttrycksformer. Demokratin måste, som vi litet till mans ofta brukar säga, ständigt erövras åter. Herr talman! Jag måste till slut få säga några ord om det som nyss debatterades här i en replikrunda. Det är självklart att det är bra med starka regeringar. Jag tror inte att någon bestrider det. Det är också klart att det inte är bra med alltför starka regeringar. Men vi skall komma ihåg att vi i Sverige har fått vänja oss vid minoritetsregeringar. Jag vet inte om man kan göra gällande att det har varit vad man menar med starka regeringar.

Det är, tror jag, lika vanskligt som att dras med bekymmer för att man fått en del småpartier i ett parlament. När man talar om 4-procentsspärren skall man, herr talman, komma ihåg att det inte bara är en författningsspärr som man därmed har knäsatt i svenskt samhällsliv. Den för också med sig en lång rad andra spärrar och hinder för dem som försöker göra sig gällande genom nya politiska partier. Jag kan bara erinra om möjligheterna att komma till tals i radio och TV. Det kan väl ändå inte finnas någon ledamot i konstitutionsutskottet eller någon riksdagsledamot över huvud taget som inte väl inser att etermedierna betyder gränslöst mycket när det gäller att komma till tals med väljarna. Om monopolet bestämmer sig för att i stort sett — som det har varit hittills — enbart släppa fram partier som har kommit över fyraprocentsspärren, är det sannerligen det bästa av alla konserveringsmedel för den gamla partistrukturen som Sveriges Radio då står för. Herr talman! Jag skall sluta med att yrka bifall till motionerna 1987 88:K225 yrkande 2, 1986 88:708 yrkande 1 och 2. Vidare yrkar jag bifall till de till betänkandet fogade reservationerna 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16 och 17.

Herr talman! En väl fungerande aktiemarknad är mycket betydelsefull för ett effektivt näringsliv. Under de sex borgerliga regeringsåren stimulerades aktiesparandet på många sätt. Vi fick det skattemässigt gynnsamma, värdesäkra lönesparandet. Vi fick skattereduktion på aktieutdelningar och en lindring i den dubbelbeskattning av utdelad vinst som uppkommer då aktiebolagen först skattar för vinsten och sedan aktieägaren för utdelningen. Värderingsreglerna av aktier som har betydelse vid beräkning av kapitalskatterna har också varit föremål för lättnader. Dessa åtgärder har självfallet verksamt bidragit till ett väsentligt ökat aktiesparande. På tio år har antalet aktieägare näst intill tredubblats, och antalet aktiesparare överstiger nu med god marginal 2 miljoner. Var tredje vuxen svensk använder sig av denna sparform. Det är nu angeläget att slå vakt om aktiesparandets villkor, men majoriteten i denna kammare har beklagligtvis en annan uppfattning. Sedan socialdemokraterna kom till makten 1982 har aktiebeskattningen med något undantag skärpts. Förmögenhetsskatten höjdes ganska omgående. De maximalt 2 250 kr. som aktieägarnas utdelningsinkomst reducerades med var snart ett minne blott. Behovet av och önskan om att underlätta anskaffandet av riskvilligt kapital och att öka hushållssparandet väger enligt socialdemokratisk syn uppenbarligen lätt i jämförelse med fördelningspolitiska ställningstaganden. En väsentlig skärpning har också skett när det gäller realisationsvinstbeskattningen. Enligt schablonregeln får som bekant numera endast 25 96 av försäljningspriset tas upp som anskaffningsvärde mot tidigare 50 90. Därigenom skärptes den del av en reavinst som skall tas upp till beskattning från 20 till 30 Jo — i sig alltså en skatteskärpning med 50 96. Det kan tilläggas att förutsättningen är att aktien i fråga ägts i minst två år, annars beskattas 100 90 av den eventuella reavinsten. Betydligt mer uppmärksamhet än denna skärpning väckte införandet av en alldeles ny skatt, nämligen omsättningsskatten på aktiehandeln, handeln med konvertibla skuldebrev och vissa andra värdepapper. Skattesatsen fastställdes till 1 90 varav hälften skulle betalas av säljaren och hälften av köparen. Trots ett uttalande av finansministern att inte höja omsättningsskatten fördubblades denna den 1 juli 1986. Senare kom skatten också att omfatta vissa optioner. Omsättningsskatten är till stor skada för en väl fungerande kapitalmarknad och därigenom också för näringslivet i stort. Alldeles speciellt meningslös ter sig omsättningsskatten på den handel med svenska aktier som utländska placerare gör. Därmed flyttas denna handel utomlands varigenom arbetstillfällen och inkomster för svenska mäklare minskar. Vad värre är innebär skatten att svenska aktier blir mindre attraktiva i utländska ögon, varigenom vi går miste om en aktieexport, som förmodligen är den absolut bästa formen för den utlandsupplåning som vi under senare år annars ägnat oss åt. Resultatet av den fördubblade omsättningsskatten lät heller inte vänta på sig. Från en praktiskt taget oavbruten stegring av exporten av svenska aktier blev det ett omedelbart bakslag när skatten fördubblades 1 juli 1986. Månaderna efter förbyttes exportöverskottet till ett importöverskott, som nu har lett till att nettoimporten av svenska aktier under 1987 uppgick till drygt fyra miljarder kronor. Även om börsnedgången förra hösten var en kraftigt bidragande orsak, torde det vara ostridigt att handeln i svenska storföretags aktier flyttat huvudsakligen till London. Det är märkligt att olika uppfattningar om beskattningen av utlänningars handel med svenska aktier förefaller råda i regeringen. Enligt ett tidningsreportage sade statsrådet Bengt K Å Johansson så sent som i vintras att ”den svenska regeringen är inte främmande för att minska eller avskaffa omsättningsskatten på aktiehandeln, åtminstone för utländska placerare”. Denna hoppingivande attityd föranledde mig att för två månader sedan ställa en fråga om ett sådant slopande till statsrådet Johansson, som brukar vara den i regeringen som handlägger börsfrågor. Döm om min förvåning när det i stället var finansministern som svarade på frågan, och här blev det kalla handen. Ytterligare en nackdel med omsättningsskatten är att den motverkar ett närmande till den gemensamma marknaden som socialdemokraterna numera annars talar i varma ordalag för. Jag har uppehållit mig ganska länge vid omsättningsskatten på aktiehandeln och det har jag gjort med tanke på denna skatts stora aktualitet genom regeringens förslag att utvidga basen för omsättningsskatten. Denna s.k. valpskatt har mött ett massivt motstånd, och som exempel kan nämnas att 35 av 37 remissinstanser tagit klart avstånd från förslaget. Även om detta betänkande behandlar ett par motioner som kräver ett riksdagsuttalande mot skatten, skall jag i dag inte närmare utveckla alla de nackdelar som är förenade med valpskatten, eftersom vi senare i vår får upp ärendet igen när propositionen om en utvidgad omsättningsskatt skall behandlas här i kammaren. Dessutom ligger under mellantiden ett offentligt utskottsförhör som vi begärt i skatteutskottet. Eftersom flera av våra andra reservationer till detta skatteutskottsbetänkande diskuterades för ett år sedan, nöjer jag mig nu med att yrka bifall till samtliga moderata reservationer.

Herr talman! Under folkpartiets tid i regering inleddes vid sidan av en omfattande restaurering av svenskt näringsliv också en restaurering av svensk aktiemarknad. Genom förändrade skatteregler och införandet av aktiefondssparandet ökades intresset och omsättningen på aktiemarknaden på ett närmast otroligt sätt. Skattefondssparandet utsattes för en omfattande kritik av den dåvarande socialistiska oppositionen, som hävdade att subventionerna var för stora. I dag kan vi konstatera att den kritiken sköt över målet. Det är visserligen sant att de som gick in i aktiefondssparandet med full insats verkligen kunnat notera en fantastisk tillväxt av sitt sparande, men detta har inte medfört några nackdelar för andra. Skattefondssparandet var i så måtto en fullträff att det i dag inte går att peka ut några förlorare genom sparformen. Även de som över huvud taget inte deltog i sparandet och som kan sägas ha bidragit till den s.k. subventioneringen av sparformen kan i dag känna sig nöjda genom en tillväxt i ekonomin och därmed välståndet som givit dem flerfalt tillbaka. Socialdemokratins maktövertagande år 1982 följdes av en omedelbar oro på aktiemarknaden. Olika statsråd for riket runt och orsakade genom oövertänkta uttalanden en oro som fick börskurserna att formligen hoppa kråka så att säga. Ett faktum är att denna oro initierade min första insats som nyvald ledamot av denna riksdag -— en fråga till finansministern om regeringen ämnade skärpa realisationsvinstbeskattningen på aktier. Frågan besvarades nekande av finansministern, som så småningom också fick ordning på sina statsråd som upphörde med att uttala hotelser mot aktieägarna. Mindre än ett år senare kom dock försämringarna, och senare kom de slag i slag. Slopat skattefondssparande, skärpt realisationsvinstbeskattning, slopad skattereduktion på mindre aktieinnehav, omsättningsskatt och fördubblad omsättningsskatt har försatt Stockholmsbörsen i strykklass bland internationella börser. På plussidan finns främst en åtgärd att notera: allemansfond: Allemansfond undantaget är individuellt aktiesparande missgynnat av skattereglerna i jämförelse med allt annat sparande. Individuellt aktiesparande är dessutom diskriminerat i förhållande till institutionellt aktiesparande. Följaktligen är också hushållens andel av börsvärdet nu mindre än 20 96, vilket kan jämföras med 50 90 vid början av 70-talet. Händelserna på världens aktiebörser under hösten 1987 med dramatiska kursfall på mycket kort tid understryker dels det internationella beroendet, dels att det verkligen är fråga om en riskkapitalmarknad. Den som satsar sina pengar i ett börsföretag, oavsett om det är en vanlig småsparare eller en stor institutionell ägare, kan visserligen få en god avkastning på sitt satsade kapital. Men det kan lika väl förloras i kursfall och konkurser. Herr talman! Individuellt aktiesparande är skattemässigt diskriminerat. Redan vid måttliga inflationstal får vi stora skillnader i bruttoavkastningskravet mellan olika investeringar, t.ex. sparande i bank, i premieobligationer, i eget hem osv. I jämförelse med alla andra sparformer är aktiesparandet missgynnat av skattereglerna. För att stärka de mindre aktieägarnas ställning på marknaden är det angeläget att vi får ett skattesystem som inte straffar sparande i aktier. Till skillnad från den socialdemokratiska regeringen, som genom en rad skattehöjningar och införandet av nya skatter försämrat villkoren för enskilda personers aktieägande, föreslår vi i folkpartiet flera åtgärder som skulle öka intresset att spara i aktier. Förändrade skatteregler för aktiesparande torde också vara en av de viktigaste åtgärderna som kan vidtas för att stimulera hushållens sparande. Jämfört med de villkor som gäller för andra länders aktiesparare är de svenskat.o.m. diskriminerade på sin egen marknad: de utländska ägarna av För att stimulera ökat privat aktieägande och rörlighet på den svenska — 7 april 1988 aktiemarknaden vill vi, i avvaktan på en mer genomgripande skattereform, genomföra följande åtgärder. För det första måste möjligheten till större avdrag för den latenta skatteskulden förbättras. Detta sker enklast genom att aktier och liknande värdepapper åsätts ett taxeringsvärde på 65 96 av marknadsvärdet vid tiden för skattskyldighetens inträde. För det andra vill vi, i och med den skattereform som nu förhoppningsvis kommer, avskaffa dubbelbeskattningen på aktier. Ett första steg bör innebära återinförande av skattereduktionen på mindre aktieinnehav, t.ex. 30 90 på utdelningar om högst 10 000 kr. För det tredje bör aktievinstbeskattningen ändras så att omplaceringar inom en aktieportfölj inte blir realisationsvinstbeskattade. En dylik reform skulle förbättra marknadens effektivitet. Herr talman! Folkpartiet har länge förespråkat ett s.k. andel-i-vinstsystem som ett alternativ till socialdemokraternas löntagarfonder. Vi har följaktligen gått emot den av regeringen föreslagna arbetsgivaravgiftsbelastningen på medel som avsätts till sådana fonder. Vi tycker också att alla anställda i börsnoterade och andra företag bör ges möjlighet att spara i aktier i det egna företaget utan att eventuell skillnad mellan marknadsvärde och förvärvspriset betraktas som löneförmån. Vi föreslår skattefrihet för alla anställdas aktieköp i det egna företaget utan annan begränsning än att köpen skall ha skett på samma sätt som tillämpas för utomstående. Under 1987 har de negativa effekterna av omsättningsskatten blivit tydliga. Bland de svenska storföretag som finns noterade på utländska börser, t.ex. Ericsson, Pharmacia och Volvo, görs många affärer nu på andra marknadsplatser, vilket varit negativt för den svenska börsen. Allvarligast är kanske ändå att omsättningsskattehöjningen, affärsbankernas ”frivilliga” utbildningssponsring, ”valpskatten” m.m., av många uppfattas som att risken för nya politiska ingrepp i svenskt näringsliv och på Stockholms fondbörs ökat. Följden blir ett ökat kapitalutflöde samt att utländska placerare väljer att göra sina affärer med svenska papper i London och New York. Därmed exporteras svenska mäklarjobb. Insynen i för svenskt näringsliv viktiga utländska affärer minskar. Staten förlorar skatteintäkter, och kapitalkostnaderna stiger för de små och medelstora företagen som inte har tillgång till de utländska kapitalmarknaderna. Därför vill vi i folkpartiet avskaffa omsättningsskatten så snart det statsfinansiella läget så medger. Herr talman!

Herr talman! I betänkande 26 från skatteutskottet berörs olika aktiebeskattningsfrågor. I princip blir vinster i aktiebolag dubbelbeskattade, först hos bolaget när vinsten uppkommer och sedan hos aktieägaren när vinsten delas ut. Lindringar i denna dubbelbeskattning har åstadkommits genom 113 olika beslut i riksdagen, bl.a. för att stimulera aktiesparandet. Den speciella skattereduktion för mindre aktieinnehav som tillskapades i detta avseende avskaffades tyvärr senare, och upprepade yrkanden om att återinföra denna skattereduktion har avvisats av den socialistiska majoriteten i riksdagen. Från centern anser vi det angeläget med spridning av ägandet i aktiebolagen, och därför har vi i reservation 3 stött kravet om återinförande av skattereduktion med 30 26 på utdelningar om högst 10 000 kr. Denna stimulans för aktiesparandet anser vi angelägen för att det ökade intresset för sparande i aktier skall kunna bibehållas. Det ökade intresset för aktiesparande innebär inte bara en positiv spridning av ägandet, utan även ett ökat intresse för näringslivets villkor. Intresset för och kunskapen om näringslivet bland allt bredare delar av befolkningen ser vi i centern som något mycket positivt. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Det har tidigare i debatten talats mycket väl om aktiesparande som om aktiespekulation skulle vara något fint och värdefullt och att alla skulle behöva få omfattas av denna. Talarna har pratat som om den skulle vara en gudagåva för alla. Jag vill påstå att det i stället handlar om att spekulera i andras arbete, och det kan knappast vara till gagn för ett samhälle. Spekulationen tar sig många uttryck. Ett av de allvarliga, och där vill jag polemisera med de tidigare talarna, är att spekulationen i aktier är väsentligt lindrigare beskattad än exempelvis hederligt arbete. Detta kan man bl.a. avläsa i den enorma utveckling som har skett under 1980-talet på marknaden. Börsvärdet har ökat under 1980-talet från ungefär 50 miljarder kronor till över 500 miljarder kronor. För närvarande lär värdet vara ungefär 520 miljarder kronor. Detta har inte synts särskilt väl när man tittar i den redovisning som riksrevisionsverket har gjort av skatteinkomsterna från denna typ av värdeökning. Detta gäller exempelvis förmögenhetsbeskattningen. Det syns alltså inte i någon väsentlig grad. Likadant är förhållandet när det gäller omsättningen. Den har ökat under 1980-talet från tidigare några miljarder kronor till drygt 140 miljarder kronor rekordåret 1986. Förra året, med den stora omtalade börsnedgången, landade ändå omsättningen på 125 miljarder kronor. Vad omsättningen kommer att landa på i år ännu oklart. Men det finns inte mycket som talar för att omsättningen skulle kunna komma ner till de nivåer som existerade i början av 1980-talet när omsättningen låg på 2, 10, 15 och 20 miljarder kronor — en bra bit under 100 miljarder kronor i omsättning. Om vi tittar på den s.k. omsättningsskatten och de förödande effekter den beskyllts för, finner vi att en svag nedgång skedde när skatten infördes 1984. Året därpå var uppgången desto större. När höjningen av omsättningsskatten från 1 till 2 26 ägde rum 1986, ja, då var det nästan på det sättet — i motsats till vad Knut Wachtmeister försökte göra gällande — att börsen tog ett glädjeskutt. Från att tidigare ha haft en bit över 70 miljarder i omsättning ökade den till över 140 miljarder. Eller var det kanske så att just höjningen av omsättningsskatten gjorde att glädjeskuttet kom till? Detta är ju effekter av den typen av spekulation i andras arbete som människor med stora kapital och stora inkomster kan hänge sig åt. Här har det förts fram synpunkten att det är bra att ägandet har spritts och på en tioårsperiod ungefär tredubblats. Ja, det är klart att det har skett en viss ägarspridning, men samtidigt skall vi vara klara över att i det här samhället, så som det fungerar och med den struktur det har, har det också medfört en koncentration av makten till storfinansen i än högre grad än på de beramade femton familjernas tid. Vi från vpk menar att man måste åtgärda det här. Vi menar att man måste beskatta den här typen av verksamhet såsom den borde beskattas. Därför har vi först och främst vänt oss emot att man bara behöver ta upp 75 96 av en akties värde till förmögenhetsbeskattning när det gäller börsnoterade aktier och bara 30 26 för OTC-aktier och liknande. Vi menar att här finns ett marknadsvärde, och det är det som skall vara gällande, för det är det som förmögenheten utgår från. Då skall också beskattningen vara 100 26. Det var den också fram till för några år sedan, när den socialdemokratiska regeringen föll till föga för några uppmärksammade fall i massmedia och sänkte den till 15 Re. När det gäller omsättningsskatten har vi hävdat att 2 96 är alldeles för litet. Under några års tid har vi föreslagit att den skall ligga på 6 7c. Det skulle i vart fall möjligen kunna ha sådana effekter att skutten uppåt hålls igen en del. Även reavinstbeskattningen är ytterst gynnsam. Visserligen skall de första två åren hela vinsten tas upp till beskattning, men sedan bara 40 96. Ser man på detta i ljuset av den utveckling som har skett under 80-talet, är det ganska lätt att begripa att de som var rika i början av 80-talet och hade sin förmögenhet satt i aktier är stormrika i dagens läge — utan att för den skull ha behövt drabbas av skatt i någon större utsträckning. Maximalt — observera att jag säger maximalt — behöver den som har reavinster på ett aktieinnehav äldre än två år inte betala mer än 30 96 i marginalskatt på den inkomsten, medan en normal arbetstagare betalar 50 96 för ett hederligt utfört arbete. Det är klart att det här skall sättas mot vartannat. Det är utifrån detta synsätt vi har tagit ställning till skattepolitiken på det här området. Vi hävdar att 40 96 inte är acceptabelt. 75 20 menar vi från vpk är vad som bör tas upp till beskattning, och då har vi tagit hänsyn till den penningvärdesförsämring som kan ha skett under tiden. Herr talman! Slutligen bara litet grand om de nya marknader som uppstod under 80-talets glädjeår, när man började handla med optioner, terminer och allt vad det heter. Det är ju en verksamhet som ytterligare visar vad detta är för en typ av ”sparande” som de borgerliga kallar det. Det är ju inte annat än spekulation i pengar och siffror. De valpar som börjat tjäna storkovan genom att leka fram och tillbaka med siffror har i vissa fall skapat stora svårigheter för kommuner. Deras verksamhet har ingen som helst samhällsekonomisk nytta och borde egentligen helt förbjudas. Nu har det ju kommit en proposition om beskattning av denna verksamhet, och jag avstår därför från att ta upp någon större diskussion om detta i dag. Jag vill bara avsluta med att yrka bifall till reservationerna 5, 8, 10 b, 12 och 15.
Herr talman! Tommy Franzén har uppenbarligen hört på dåligt, eftersom han sade att han i motsats till mig ansåg att börsen gjorde ett glädjeskutt när man fördubblade omsättningsskatten. Det var inte det jag sade. Jag sade att exporten av aktier förbyttes i en import, och där talar siffrorna sitt tydliga språk. 1986 hade vi en export av aktier på 2 miljarder kronor. När skatten fördubblades den 1 juli 1986 förbyttes exporten till en import på 4 miljarder 1987. 1983, innan vi fick någon omsättningsskatt på aktiehandeln, var exporten hela 6 miljarder, och det är någonting som är till glädje för svenskt näringsliv. Sedan sade Tommy Franzén att man har motionerat om att den s.k. valpskatten skulle omfatta 10 96, men han ville inte närmare gå in på detta. Jag förstår det, för i den proposition som vi fick i går föreslår regeringen en omsättningsskatt på mellan 0,03 96 och upp till 4 26, beroende på vad det är för papper, medan vpk drämmer till med hela 10 96. Jag förmodar att vpk nästa gång man motionerar, i anslutning till propositionen, får anledning att mildra sina krav. Så fick man ju göra i fråga om omsättningsskatten på aktiehandeln, där man ursprungligen krävde en 10-procentig skatt men numera har minskat kraven till 6 90.
Herr talman! Jag konstaterade bara att 1986, när den förödande omsättningsskatten på aktier fördubblades från 1 till 2 90, ökade omsättningen från 72-73 miljarder året innan till drygt 141 miljarder. Samtidigt ser jag fördubblingen som ett uttryck för glädje, ett glädjeskutt. Beträffande valpskatten är vår inställning mera ett uttryck för att vi anser att man helst bör helt förbjuda denna typ av verksamhet. Det är fortfarande vår utgångspunkt. Vi kanske genom att lägga en sådan beskattningsform på den kan tvinga den att upphöra, ungefär på samma sätt som de borgerliga partierna skulle förhindra vinstdelningsskatten för att stoppa löntagarfonderna den vägen, när man inte fick gå in och yrka på att de skulle avskaffas.
Herr talman! Det är meningslöst att föra en seriös debatt med Tommy Franzén i sådana här frågor, när han föreslår att man i lag skall stoppa omsättningen av en lång rad värdepapper som är av oerhört stor betydelse för svenskt näringsliv. Om han har den inställningen är det fullständigt meningslöst att diskutera med Tommy Franzén.

Herr talman! I detta betänkande behandlas ett stort antal årligen återkommande motioner på aktiebeskattningens område. I årets betänkande har även behandlats motioner angående omsättningsskatten på värdepapper. I övrigt återkommer motioner om avskaffande av dubbelbeskattning av utdelad vinst, om värderingsregler för aktier av olika slag, om slopad omsättningsskatt på aktier och om realisationsvinstbeskattning vid försäljning. medan man i en motion från vpk yrkar på kraftigt höjd omsättningsskatt på aktier och värdepapper, skärpt realisationsvinstbeskattning och en högre värdering av aktier i samband med arvs-, gåvooch förmögenhetsbeskattning. Ten socialdemokratisk motion av Lennart Pettersson yrkas att aktier på de inofficiella listorna skall åsättas en högre värdering vid förmögenhetsbeskattning än i dag, då de värderas enligt reglerna för ej börsnoterade familjebolag. Utskottet avstyrker samtliga motioner med hänvisning till tidigare behandling och till pågående överväganden och utredningar. När det gäller motion Sk334 av Lennart Pettersson delar utskottet motionärens uppfattning att det är otillfredsställande att reglerna kan få den märkliga effekten att aktier i börsbolag, som genom försumlighet eller brott mot börsens etiska regler placeras på den inofficiella listan, därefter skall deklareras till ett lägre värde. Utskottet avstyrker emellertid motionen med hänvisning till den pågående övergripande översynen av skattesystemet. Till betänkandet har fogats 16 reservationer, och jag skall med tanke på tidigare behandling av samma frågor endast ge en kort kommentar till dessa. Ett genomgående tema i de borgerliga reservationerna är att aktieinnehav och aktiesparande är en missgynnad och illa behandlad sparform. Utskottet kan inte dela denna uppfattning. Tvärtom har utskottet vid upprepade tillfällen framhållit att skattereglerna för aktier i allmänhet erbjuder avsevärda fördelar jämfört med vad som gäller för vanligt banksparande. Reglerna innebär att aktier ur förmögenhetssynpunkt värderas till lägre belopp än vad som gäller för annat likvärdigt sparande. Likaså beskattas ofta betydande arbetsfria inkomster väsentligt förmånligare än arbetsinkomster. Det finns därför enligt utskottets mening inte något fog för en sådan kritik. Ett annat tema är att omsättningsskatten på aktiehandeln skadat marknaden och försvårat företagens kapitalanskaffning. Därför bör, enligt reservanterna, omsättningsskatten på aktier slopas och någon ny omsättningsskatt på värdepapper inte införas. Enligt vår mening skall omsättningsskatten på aktier och värdepapper ses som ett inslag i fördelningspolitiken. Skatt tas ut på områden med god bärkraft och möjliggör viktiga sociala reformer, som nu närmast återställandet av värdenivån på pensionerna. Man kan inte heller påstå att den nuvarande omsättningsskatten har haft någon märkbar påverkan på Stockholmsbörsen. Tvärtom har den fortsatt att hävda sig väl i en internationell jämförelse. Att, som vpk föreslår, höja momsen till 6 70 anser vi dock vara orealistiskt av flera skäl. Risken för allvarliga störningar skulle i en sådan situation vara uppenbar. När det gäller den utvidgade omsättningsskatten på värdepapper har riksdagen just förelagts en proposition som kommer att behandlas senare under våren, varför jag inte här gör några ytterligare kommentarer. Herr talman!

Herr talman! Gunnar Nilsson jämför intäkterna av ett aktieinnehav med intäkterna av vad han kallar för vanligt arbete. Men faktum är ju att man börjar med en summa pengar som man har tjänat på ett eller annat sätt och som är A-skattade. Det finns här två alternativ. Antingen kan man köpa aktier för pengarna eller också kan man spara i andra sparformer. Vidare kan man kombinera detta sparande med en viss konsumtion, t.ex. genom att köpa en villa, konst, frimärken eller någonting annat. Om man köper aktier, ställer man riskvilligt kapital till näringslivets förfogande. Det är väl då rimligt att man för detta kapital får en ersättning som är litet större än den man får om man t.ex. skaffar sig en villa. Man tar ändå risker. Hela kapitalet kan ju försvinna. Det har faktiskt hänt, och det händer också ganska ofta, att företag går över styr. Då är ett sådant här kapital förlorat. Därför är det väl inte rätt att jämföra detta med en arbetsinsats. I stället är det faktiskt fråga om en skatt på redan skattat kapital.
Herr talman! Kjell Johansson har redan berört det som jag tänkte säga. Det gäller hur aktier beskattas i jämförelse med andra sparformer. Där vill jag bara lägga till att man också bör jämföra beskattningen här i Sverige med beskattningen i med oss konkurrerande länder, vilket är inte minst viktigt nu när vi söker oss närmare den gemensamma marknaden. Gunnar Nilsson upprepade vad Tommy Franzén sade, nämligen att när man fördubblade omsättningsskatten gjorde börsen ändå ett glädjeskutt. Men det skuttet kom av sig den 19 oktober som bekant. Här finns dock ett problem till, och det är att genom den här skatten och genom andra pålagor på börsen, aktiehandeln och handeln med andra värdepapper får man en inlåsningseffekt som inte är bra för omsättningen på börsen. Det har också visat sig att omsättningen är i sjunkande, och i år förefaller den vara väsentligt lägre än den var innan den här omsättningsskatten infördes.
Herr talman! Kjell Johansson sade här att man inte kan jämföra inkomster av aktier med inkomster av arbete. Men vad man kanske framför allt skall jämföra med är inkomster av olika former av sparande. I det sammanhanget är det väl ganska klart att aktiesparandet som sparform är väldigt förmånligt behandlat. Sedan är det en allmän uppfattning att man skall sträva efter en enhetligare beskattning av inkomster av kapital och arbete. Detta är att se som ett led i strävandena att få till stånd en skärpning av aktiebeskattningen i det här sammanhanget. Vidare sägs det att man skall jämföra med andra länder och att den svenska börsen är misshandlad och mycket utsatt i detta sammanhang. Men trots det kan man konstatera att den svenska börsen hävdar sig väl. Den som har läst börsnoteringarna på Svenska Dagbladets näringslivssida i dag finner att man konstaterar att motståndskraften på Stockholmsbörsen är synnerligen god och att man har haft en mycket stark utveckling under 1988, även under den senaste månaden, då börsen i andra länder i vår omvärld haft en betydligt sämre utveckling. Därför tycker jag att uttalade farhågor är ganska onödiga. Samtliga dessa frågor har behandlats vid ett flertal andra tillfällen här i kammaren. Jag kan inte se att det under den här tiden har tillkommit någonting nytt som föranleder ett annat ställningstagande än tidigare. Dessutom är samtliga frågor som här har aktualiserats under utredning i de stora, övergripande skatteutredningar som pågår.
Herr talman! Gunnar Nilsson sade i sin första replik att det inte hade blivit några större skador, och han hävdar nu att det går ganska bra för aktiemarknaden. Jag kan i viss mån hålla med om det. Men det är ganska naturligt att vi i år har en god utveckling efter det väldigt stora ras som skedde förra året. Det är faktiskt så, att den som startade med ett ingångsbelopp om 100 kr. förra året gick ur det här året med 92 kr. i behållning. Det är väl då inte konstigt om det sker en återhämtning. Totalt sett har den senaste perioden inte varit speciellt märkvärdig. Vi kan faktiskt redan notera en sämre fungerande börs med dyrare kapital för svenska företag än för utländska genom transaktionskostnaderna och genom osäkerheten när det gäller statligt ingripande. Att handeln flyttar ut betyder, vid sidan av kapitalexporten, att man också går miste om möjligheter till insyn i internationella affärer. Detta åsamkar oss också väldigt stora förluster. Men den springande punkten är egentligen att vi, när nedgången kommer, när den här väldigt efterhängsna högkonjunkturen ger sig, får en mycket häftig reaktion. Då får man också dyrt betala. Det tragiska är att de som då får betala är de som väl både Gunnar Nilsson och jag vill värna om, nämligen småspararna. När börsen går i botten klarar proffsen sig. Men småspararna får betala. Även när det sedan blir en ny uppgång klarar proffsen sig, för det är då som de stora, skickliga spekulanterna tar hem de väldigt stora vinsterna. Därför skall börsen hanteras som den fjäril som Aktiefrämjandet liknar den vid i en broschyr som kom i dag. Börsen skall alltså behandlas med försiktighet, så att man håller börskurserna vid substansvärdet och inte låter dem rasa och bli så låga som de var i början av 70-talet, eller kanske under hela 70-talet efter det socialdemokratiska regeringsinnehavet.
Herr talman! Eftersom Gunnar Nilsson gör jämförelser med andra börser vill jag upplysa honom om att de tolv EG-länderna, som vi har att konkurrera med, har beslutat att de länder som har omsättningsskatt på aktiehandel skall avskaffa den skatten. För övrigt är det inget av EG-länderna som har en så hög procent som Sverige, dvs. 2 9.

Herr talman! Utflyttningen av handeln beror nog inte på den eventuella skillnaden i omsättningsskatt, utan det är andra faktorer som spelar in — det finns variationer i det sammanhanget. När det gäller att slå vakt om småspararna och inte låta börsvärdena falla som de har gjort, kan det konstateras att 1987 inte var något dåligt år för Stockholmsbörsen. Tvärtom hävdade den sig, enligt Svenska Dagbladets uppgifter, även under 1987 förhållandevis väl i jämförelse med flera andra börser. Här föll kurserna med 8 96, medan de exempelvis i Wien föll med 22 Yo och i Paris med 29 96. Kjell Johansson säger att man skall slå vakt om småspararna och inte låta kurserna falla till samma nivå som i mitten av 70-talet, efter socialdemokratiskt regeringsinnehav. Men det verkliga raset skedde under den borgerliga regeringsperioden, när börsvärdet föll till 50 miljarder, så att hela börsen i stort sett var en uppköpskandidat. Det var då som det var en verklig katastrofutveckling på börsen. Om vi sedan ser på utvecklingen därefter finner vi att den har varit utan motsvarighet under 80-talet, framför allt efter 1982.

Herr talman! Jag vill först säga några ord om reservationerna 7, 8 och 9, som handlar om studier och forskning kring nedrustning och säkerhetspolitik. När det gäller anslaget för s.k. fredsinformation är det viktigt att ha klart för sig att engagemanget för fred inte är beroende av statliga anslag och heller inte får vara det. Än mindre får den situationen inträffa att det de facto styrs av den statliga bidragsgivningen. Det förtjänar också att noteras att engagemanget för fred och viljan att på olika sätt slå vakt om den fred som vi lever i och nedrustningen i vår omvärld är något som är spritt i hela det svenska samhället. Det är inte unikt för ett visst antals.k. fredsorganisationer, lika litet som det är koncentrerat till olika folkrörelser som i specialiserad form ägnar sig åt olika avgränsade fredsprojekt. Herr talman! Engagemanget för fred får inte heller förväxlas med vad som i praktiken är en politisk opinionsbildning för en viss säkerhetspolitik, som dessutom i många fall står i direkt strid med den säkerhetspolitik som riksdagen och kammaren har beslutat om. Den politiska opinionsbildningen skall, oavsett om den handlar om säkerhetspolitik och fredsfrågor eller om någon annan sakpolitisk fråga, leva under likvärdiga villkor. Den politiska opinionsbildningen för en viss säkerhetspolitik skall framför allt inte gynnas en annan typ av säkerhetspolitik. Det är mot denna bakgrund och mot bakgrund av att vi är övertygade om att engagemanget för freden måste leva av sin egen kraft som vi moderater — Prot. 1987/88:95 menar att det inte är acceptabelt att höja anslaget för fredsinformation på det — 7 april 1988 sätt som utskottsmajoriteten vill göra genom att bifalla regeringens förslag. Vi menar att det räcker mer än väl med de anslag som utgick föregående år. Saken vinner på att delar av dessa pengar används till en mer seriös forskning inom ramen för FOA och utrikespolitiska institutet. Mot den bakgrunden vill jag yrka bifall till reservationerna 7, 8 och 9. Herr talman! Jag vill säga bara några ord om ett av de många oblyga försök som kännetecknar socialdemokratin när det gäller att utnyttja den politiska makten för att tillföra statliga medel till organisationer och rörelser som finns inom den egna socialdemokratiska maktapparaten. Tidskriften Inside Sweden ges ut av arbetarrörelsens internationella centrum, och det är en tidskrift som har en klar politisk tendens. Det finns ingen anledning för den svenska arbetarrörelsen, som tillhör politikens storfinans, att inte själv betala för den opinionsbildning, vare sig den sker på svenska eller på engelska, som man i det egna politiska intresset vill ägna sig åt. Man bör själv bära de kostnaderna. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som jag också vill yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Nödvändigheten av att ställa om vårt sätt att leva på jorden så att vi inte förstör naturen blir allt klarare. Brundtlandrapporten till FN visar att en omställning som innebär en förnyelse av näringslivet så att miljön behandlas ekologiskt kunnigt både är nödvändig och samtidigt gynnar välståndsökningen på jorden. Det finns tillräckligt med kunskap för att omställningen skall kunna börja nu med full kraft, men det är nödvändigt att denna kunskap förs ut på ett vetenskapligt korrekt sätt samtidigt som den blir begriplig för fler än specialister. Den svenska miljötidskriften AMBIO är ett mycket värdefullt bidrag till en sådan kunskapsspridning. Centern anser att anslaget till AMBIO bör höjas med 450 000 kr. i stället för det extra stöd till den socialdemokratiska tidskriften Inside Sweden som utskottsmajoriteten förordar. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2. Det verkar troligt att den starka fredsopinion som de olika fredsrörelserna mobiliserat har haft inflytande på de nya öppningarna i nedrustningsöverenskommelserna och de förnyade ansträngningarna att öka förtroendet mellan länderna. Ett krig i Europa skulle få förödande konsekvenser för vårt land även om vi lyckas stå utanför krigshandlingarna. Därför är arbetet för fred det viktigaste försvaret. Några fredsrörelser får i dag statsbidrag över anslaget information, studier och forskning om fredsoch nedrustningssträvanden. Tiden är nu enligt centerns åsikt mogen att utöka detta med ett stående bidrag. Seriöst arbetande fredsrörelser av folkrörelsekaraktär skulle därmed få möjlighet att arbeta och utvecklas fritt och obundet, utan att behöva rikta in sin verksamhet så att den passar anslagsrubrikerna. Centern har i sin kommittémotion U308 preciserat ett förslag till anslags 121 fördelning som på vissa punkter avviker från regeringsförslaget. Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 5. Folkpartiet och centern har yrkat bifall till motionen U309 från broderskaparna med Evert Svensson som första namn. Utskottet är enigt om att där tas upp viktiga frågor, men majoriteten har inte velat uppmärksamma motionen iså hög grad att man ger regeringen till känna sin sympati för idéerna som där framförs. Motionärerna påpekar den brist på balans i anslagen som finns mellan det militära försvaret och andra betydelsefulla delar av säkerhetspolitiken. ”Alla vet”, säger de, ”att den nuvarande rustningssituationen måste brytas till förmån för en "gemensam säkerhet och fredliga metoder för konfliktlösning. Men det mobiliseras inte mycket pengar eller utredningskraft för säkerhetspolitiska åtgärder utanför den militära logiken.” Motionärerna framhåller Sveriges internationellt goda rykte att vara bra på förhandlingsorganisation och opartiskhet. Vår alliansfrihet gör oss betrodda i olika motstående läger. Förutom vårt arbete i FN bör ett nytt initiativ prövas. Sverige kunde inom ramen för sin egen säkerhetspolitik avsätta resurser till ett internationellt medlingsoch försoningsorgan. Uppgifterna skulle bestå av aktiv medling, där man inte behöver skygga för kreativa och okonventionella grepp. Ordet försoning står för en vilja att alltid eftersträva förståelse för konflikternas grunder och att inte bara avvärja öppna fientligheter. Man säger vidare att det avgörande är att ett kontaktnät av resurspersoner byggs upp, som kan tillkallas vid olika konflikter och som tillsammans skulle representera en stor kompetens och bestå t.ex. av diplomater, forskare, affärsmän, journalister, militärer, folkrörelsemänniskor och erfarna förhandlare och medlare, t.ex. från arbetsmarknadsförhandlingarna. Motionärerna vill att regeringen prövar förutsättningarna att inrätta ett sådant internationellt medlingsoch försoningsinstitut. Vi tycker att det är en god idé. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 6.

Herr talman! Vid det betänkande 1987/88:19 från utrikesutskottet som riksdagen i denna sena timme har att behandla har fogats nio reservationer. Ändå kan med fog göras gällande att utskottet är enigt i den absolut övervägande delen av de ärenden och anslagspunkter som behandlas. Jag skall som företrädare för utskottsmajoriteten kommentera några av de reservationer som fogats till betänkandet. I den första reservationen, som är gemensamt borgerlig, yrkas avslag på propositionens förslag om stöd till tidskriften Inside Sweden med 650 000 kr. för nästa budgetår. Gunnar Hökmark inledde med att argumentera för den reservationen. Jag skall till skillnad från Gunnar Hökmark hålla mig till sakfrågan, inte till vilka som står bakom tidskriften. Det är inte väsentligt i sammanhanget. Det kan inte vara något fel att en bra informationstidskrift om Sverige, riktad till utlandet, utges av en arbetarrörelseorganisation. Reservanterna anför som skäl för avstyrkandet att en tidning av detta slag i första hand bör finansieras av den organisation som ger ut den. Det sker också, Gunnar Hökmark, i betydande grad. Med tanke på det viktiga bidrag tillinformationen om Sverige i utlandet som tidskriften Inside Sweden ger är — Prot. 1987/88:95 det anslag som föreslås i propositionen, enligt utskottets mening, befogat. 7 april 1988 Dessutom delar utskottet propositionens uppfattning att, i avvaktan på G 4 Vissa anslag inom slutbetänkandet från den utredning som bl.a. har att se över det statliga 2 - dd då E 3 ä & pv utrikesdepartementets stödet till denna kategori av tidsskrifter, stöd skall utgå även nästa budgetår SMiråde till försöksutgivning. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 1. Birgitta Hambraeus pläderade för reservation 2, som handlar om miljötidskriften AMBIO. Centern vill att ytterligare 450 000 kr. anslås till denna för nästa budgetår. Detta yrkande bör enligt utskottets uppfattning avslås. Skälet är att den utredning som jag nyss nämnde har att beakta även frågan om tidskriften AMBIO:s utgivning. Jag yrkar därför avslag på reservation nr > I den gemensamma centeroch folkpartireservationen nr 4 förespråkas ett system med stående bidrag till fredsorganisationer. Den nuvarande ordningen innebär att folkrörelser och andra ideella organisationer får ansöka om statligt stöd för genomförande av fredsprojekt av olika slag. Huvuddelen av anslaget — drygt 14 milj.kr. — föreslås i propositionen bli fördelad efter ansökan, medan återstoden, nära 6 milj.kr., skall utgå som grundbidrag till vissa organisationer och institutioner. Som framgår av propositionen gör folkrörelseutredningen för närvarande en översyn av statens stöd till folkrörelser och andra ideella organisationer. Utskottet finner det för sin del vara klokt att avvakta utredningens överväganden i denna fråga innan en eventuell nyordning diskuteras eller införs. Herr talman! Centern föreslår i reservation nr 5 en något annorlunda fördelning av grundbidragen till organisationerna än den som anges i propositionen. Utskottet anser emellertid inte att det föreligger några skäl för förändringar i fördelningen av dessa bidrag, som dessutom är tillkomna efter ansökan från berörda organisationer. Därför yrkar jag, herr talman, avslag på reservation nr 5. I reservation nr 6, också den från centern och folkpartiet, föreslås att regeringen skall pröva möjligheten att i Sverige inrätta ett från staten fristående institut för medling vid internationella konflikter. Utskottet hyser sympati för tanken på en praktiskt inriktad fredsverksamhet och anser —- i likhet med reservanterna — att en mindre institutionaliserad form med ett nätverk av personer, vilkas tjänster skulle kunna erbjudas på ett tidigt stadium av hotande internationella konflikter, vore en tänkbar I möjlighet. Men utskottet vill inte nu göra något sådant uttalande som reservanterna föreslår, utan anser att det ankommer på regeringen att pröva förutsättningarna för en sådan verksamhet. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 6. I reservation nr 7 från moderata samlingspartiet föreslås en kraftig sänkning av anslaget F 3, som avser information, studier och forskning om fredsoch nedrustningssträvandena m.m. Moderaterna vill sänka föreslagna 20 milj.kr. till 13 milj.kr. Moderaternas motiv är, som vi hörde av Gunnar Hökmark nyss, bl.a. att svenska folkets fredsvilja inte är beroende av stora bidrag för fredsupplysning samt att organisationernas integritet utsätts för 123 faror om man får statsbidrag. Herr talman! Utskottet anser att en så stor nedskärning som den som moderaterna föreslår väsentligt skulle begränsa och försvåra organisationernas möjligheter att bedriva fredsarbete. Utskottet kan inte heller se några risker förknippade med att organisationer tar emot statsbidrag på det sätt som moderaterna beskriver i sin reservation. Därför yrkar jag, herr talman, avslag på reservation nr 7. I följande reservation, också från moderaterna, föreslås ett tvärinstitutionellt projekt vid FOA, avseende forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och nedrustning. Utskottet konstaterar för sin del att den typ av forskning som reservanterna föreslår har sitt berättigande, men har också noterat att sådana säkerhetspolitiska studier både har genomförts och pågår för närvarande. Dessutom har inte FOA i sin anslagsframställning äskat medel för något projekt av den art som moderaterna föreslår, varför utskottet yrkar avslag på reservation nr 8. I den sista reservation som fogats vid detta betänkande föreslår moderaterna en förstärkning av Utrikespolitiska institutet med två forskartjänster. Herr talman! Frågan om den säkerhetspolitiska forskningen i Sverige har tidigare flera gånger behandlats av riksdagen. Senast gällde det utskottets yttrande till utbildningsutskottet angående en professur i säkerhetspolitisk forskning samt utrikesutskottets betänkande 1986/87:16 med anledning av den forskningspolitiska propositionen. I detta betänkande uttalade utskottet att regeringen borde göra en inventering av den säkerhetspolitiska forskningen i Sverige, både på det akademiska fältet och inom den offentliga förvaltningen. I avvaktan på denna inventering och eventuellt regeringsförslag i anslutning därtill anser utskottet att nya forskartjänster på området får anstå. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 9. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Axel Andersson inledde med att säga att det inte skulle spela någon roll vilka som står bakom en viss tidskrift. I så fall, med det resonemang som han själv för, borde han faktiskt ha tillstyrkt centerns reservation om bidrag till AMBIO, men det gör han inte. Socialdemokraternaär selektiva när de diskuterar detta statliga stöd, och det beror på att de vill stödja en tidskrift som är ett utslag av det politiska intresse som de främjar häri riksdagen. Det är ett oblygt försök att tillskansa sig skattepengar för den egna politiska opinionsbildningen. Det är fullt legitimt att ge ut tidskrifter med ideologiska värderingar; det hör det demokratiska samhället till. Men det är inte lika självklart att man för den skull skall kräva att gynnas av statliga bidrag, framför allt inte när man tillhör den politiska rörelse som i Sverige har de absolut största finansiella resurserna. Herr talman! Axel Andersson talade också om att den moderata reservationen 7 skulle innebära en kraftig nedskärning av anslagen till de olika fredsorganisationerna. Jag menar att detta långsiktigt nog är ett alternativ som är fullt relevant och legitimt. Men det som faktiskt står i den här — Prot. 1987/88:95 reservationen är att man skall få samma bidrag som man fick förra året. Det — 7 april 1988 kan ju inte vara någon nedskärning och inte något plötsligt hot mot den verksamhet som dessa organisationer bedriver. Herr talman!

Det är bara att konstatera att Axel Andersson tycker att det är viktigare med statliga bidrag till Svenska fredskommittén än till FOA:s och Utrikespolitiska institutets forskning om säkerhetspolitik och nedrustning. Och det är bara att beklaga.